Herr talman! Först vill jag eftersom jag inte vet om jag har sagt det nu i dag, men jag har sagt det i tidigare debatter, säga tack till Rolf Kenneryd för allt gott samarbete vi har haft i utskottet. Det har varit mycket fruktsamt under de här åren. När det gäller utgifterna vet jag inte riktigt vad Rolf Kenneryd syftar till när han talar om att vi skulle ha något slags utgiftshysteri igen. Vi har en finansminister som jag är övertygad om noga kommer att pröva varenda krona så att vi inte skall gå tillbaka till något moras i svensk ekonomi igen. Det är bra att Rolf Kenneryd tycker att det är bra att vi får en allsidigt belyst utredning om fastighetskatten. Jag tror att det är nödvändigt. Också jag hoppas på att det skall bli en bred majoritet bakom ett eventuellt framtida nytt fastighetsskattesystem. Jag håller med Kenneryd om årets taxeringsvärden. Jag hoppas att utredaren skall vara klar snart - jag har inte hört hur det gått på sistone - så att taxeringsvärdena skall kunna påverkas redan det här året. Det var precis det jag sade i mitt anförande.

Herr talman! Jag tänker ta upp två saker med Anita Johansson. I sitt anförande sade hon att socialdemokraterna sätter skola, vård och omsorg före sänkta skatter. Det håller jag verkligen med om. Jag instämmer i det uttalandet. Men sedan sade Anita Johansson: Det går bra för Sverige. Vi har fått ordning på finanserna, osv. Jag kan inte riktigt skriva under på detta med den höga arbetslöshet som vi har och när man tänker på hur det trots allt ser ut ute i kommuner och landsting i dag, som jag beskrev i mitt anförande. Jag skulle gärna vilja höra med Anita Johansson om hon delar min syn på situationen ute i kommuner och landsting. Jag anser fortfarande att Perssonpengarna, om vi nu skall kalla dem så, inte räcker. Det behövs ytterligare insatser för att förbättra situationen. Sedan har jag en annan fråga till Anita Johansson som jag tog upp i mitt anförande. Nu är jag tillbaka bland aktiemiljardärerna på fondbörsen - de som inte betalar någon förmögenhetsskatt. Jag ställde i mitt anförande frågan om Anita Johansson och hennes parti är till freds med denna ordning. Om ni inte är det, tänker ni göra någonting åt det? Vad kommer att hända när det gäller den här delen av förmögenhetsbeskattningen?
Herr talman! Jag delar Marie Engströms oro över att det är jobbigt ute i vården och omsorgen. Jag var i förra veckan på ett äldreboende i Nacka. Vad man nu behöver är fler händer. Det är inte mindre resurser utan mer resurser som man behöver till vården. Jag kommer att jobba för att det skall bli så. När det gäller förmögenhetsskatten var det på så sätt, Marie Engström, att Hennes & Mauritz var på väg att fly det här landet före jul. Det var därför vi fattade beslutet om beskattningen. Man kan säga att det var rätt eller fel, men vi har gjort bedömningen att det var ett riktigt beslut som vi fattade.
Herr talman! För att ta den sista frågan först tycker jag, och jag tror säkert att Anita Johansson håller med mig, att det sticker väldigt i ögonen på många människor när man utformar ett förmögenhetsskattesystem på det här sättet. Man fråntar ju dem med de allra högsta inkomsterna skyldigheten att betala skatt. Det finns vissa människor i det här landet som alltid hotar med att sticka i väg utanför landets gränser. Det är inte första gången vi hör den typen av argumentation, så det tror jag inte att man skall ta så allvarligt på. Det var bra att höra att Anita Johansson säger att hon vill jobba för mer resurser till vården. Det vill nämligen jag också göra. I replikskiftet med Holger Gustafsson sade Anita Johansson att värnskatten trots allt innebär en ganska stor skattelättnad. Då måste jag fråga Anita Johansson om hon inte tycker att det är litet onödigt att i detta läge sänka värnskatten, som man faktiskt tänker göra i vårpropositionen.
Herr talman! När det gäller värnskatten har vi fattat ett beslut här i kammaren om att den skall avskaffas. Vi har ändå sagt att vi inte kan avskaffa den helt. Ungefär 15 % av inkomsttagarna skall också i framtiden betala värnskatt. Det tror vi är en ganska bra övervägning som vi har gjort. Jag övergår nu till att tala om Hennes & Mauritz och aktieägarna. Ibland får man göra överväganden, och vi har gjort övervägandet att detta var ett riktigt beslut att fatta.
Herr talman! Det var några saker som framför allt fick mig att reagera. Den första är den eviga frågan om fastighetsskatten. Anita Johansson gjorde en räkneövning i talarstolen. Det är bra - man skall räkna på hur folk har det i verkligheten. Men jag blir inte riktigt klok på logiken i resonemanget. Om jag förstod det rätt menade Anita Johansson att eftersom vi nu har varit så duktiga på att sanera Sveriges ekonomi så att räntan har sjunkit så har vi rätt att ta ut de pengarna i höjd fastighetsskatt. 7 %. Efter Asienkrisen sjönk den ytterligare något, till mellan 6 och 6,5 %. Asienkrisen var kanske inte regeringens förtjänst, hoppas jag. Men med samma logik skulle man kunna säga att det nu finns ett utrymme för att höja fastighetsskatten eftersom räntan sjunkit ännu mer. Det kan väl ändå inte vara rimligt. I mitt anförande försökte jag lyfta fram att vi måste diskutera principen för fastighetsbeskattning. Men det är tydligen inte socialdemokraterna beredda att göra. De problem vi har med den nuvarande synen på fastighetsbeskattning kommer man inte undan genom att säga att räntan har sjunkit. Dessutom är realräntan fortfarande ganska hög jämfört med omgivningen. Det är inte extremt låga räntor i Sverige. Det är en klen tröst att det har varit värre tidigare. När det gäller tjänstebeskattningen kan man sänka momsen på tjänster, tyckte jag att Anita Johansson sade. Är det det enda man kan tänka sig för att stimulera småföretagandet? Är det för att EU har sagt att det kan gå bra? Det finns ju andra exempel. Vi har talat om sänkta arbetsgivaravgifter, men det kan också finnas möjlighet till undantag nedifrån, så att säga, med de första intjänade tiotusenlapparna. Finns det någon som helst diskussion och beredskap för att titta på alternativ? Nu kommer det ju en proposition om detta i och för sig, och vi skall väl inte föregripa den. Men det kan vara intressant att se om det finns några andra förslag än sänkt moms på tjänster.
Herr talman! Till Ronny Korsberg vill jag säga att det exempel jag tog från talarstolen var menat att visa hur viktigt det är för villaägarna att räntorna är låga, och hur mycket det gör per månad för en normalvilla. Det var det som jag försökte tala om. Man talar om principerna kring fastighetsskatten. Som jag sade tidigare tycker jag att det är bra att vi får en allsidig parlamentarisk utredning kring fastighetsskatterna. Förhoppningsvis skall vi också kunna få en bred uppslutning kring detta i framtiden, så att vi slipper stå så här och bråka om fastighetsskatten. Visst finns det fler saker än momsen när det gäller tjänstebeskattningen. Vad jag sade var att regeringen nu jobbar för att momsen, om man får använda den, skall kunna vara ett instrument som riktas mot hushållsnära tjänster. Men vi är inte färdigpratade i frågan, och diskussioner pågår i mitt parti som jag deltar aktivt i. Vi återkommer alltså när det gäller tjänstebeskattningen.

Herr talman! Jag har begärt åtta minuters taletid, och trots en liten utvikning skall jag kunna hålla den tiden. Jag lyssnade på Anita Johanssons inledningsmeningar, och jag måste säga att jag undrade om vi befann oss på samma planet. Vi har en ekonomi i balans, sade hon. Jag läser tidningar, ser på TV och hör på radio. När det gäller sjukpensioner får vissa sjukpensionärer väsentligt försämrade villkor. Vissa änkor får mycket försämrade villkor. I kväll på Aktuellt kl. 18 kunde man lyssna på en minidebatt mellan två socialdemokrater som bråkade om usel tandvårdsersättning i Norrköping. Tänk på de här åren, 1991-1994, Anita Johansson! Jag tror att Anita Johansson kan räkna. Men ta för säkerhets skull och koppla in miniräknaren och räkna på alla era reservationer som ni lade i opposition! Jag misstänker att Sverige som nation skulle ha hamnat ur askan i elden om era förslag då hade fått majoritet. För att avsluta det här kapitlet skall jag bara säga att jag med mycket stor förväntan skall delta i torgmöten inför valet, där Socialdemokraterna kommer att ha stora skyltar där det står: Vi vill sänka skatten för de absolut allra överlägset rikaste i Sverige. Välkommen till den debatten, Anita Johansson! Herr talman! Min motion handlar om självförvaltning, dvs. hyresgäster som skulle kunna göra en insats utan att bli alltför hårt skattebelastade. Om jag inte missminner mig är det motion Sk608. Den är, icke oväntat, avslagen. Jag skall inte yrka bifall till den, men jag skall säga några ord om den. Medborgarna i Sverige har bl.a. svårt att förstå den brist på konsekvens som finns i vår skattelagstiftning. Vi har under många år, i onödan vill jag säga, betalat miljarder för renovering av olika bostadsområden. Det har berott på vandalisering, ett onormalt högt slitage och förvisso även dålig byggkvalitet. Det har kostat alla, även dem som inte bor i områdena, stora summor att renovera dem till en godtagbar standard. För att komma till rätta bl.a. med detta testade man i Malmö för något år sedan ett system med självförvaltning, där hyresgästerna frivilligt och utan tvång skulle kunna göra vissa sysslor. Det gällde t.ex. att klippa gräsmattor, sköta trädgårdar, städa trappor, vindar och källare mot en liten ersättning. Det enda man tog bort var snöskottningen, eftersom den innebär en viss försäkringsmöjlighet som inte en enskild hyresgäst kan ta. Den får hyresvärden själv ta. Dessa ersättningar var skattebefriade, och jag kan väl erkänna att vissa ersättningar var väl häftiga. Detta stoppades sedan. Lagstiftningen tillät inte denna ersättningsform. Jag vet om att den var ett gränsfall. Jag kan tänka mig att om en människa som är sjukpensionär eller arbetslös hjälper till att klippa gräsmattan i det område där han eller hon bor så kan det stöta vissa att den ersättning man får för insatsen är helt skattefri. Var någonstans skall gränserna gå? Jag skall komma tillbaka till det senare. Jag vill påstå att den samhällsvinst som man har gjort i de områden där man har prövat det här systemet inte är stor - den är enorm! Det är många, många pengar, långt mer än det som man nu sparar genom olika skatter. Jag bor själv i ett område i Malmö där man under ett par år har provat det här systemet. Jag skall ta upp ett exempel. Det är klart att självförvaltningen inte är orsak till allt, men för fem år sedan var kanske 40 % outhyrt. När någon flyttar i dag flyttar en ny hyresgäst in dagen därpå. Jag tror att självförvaltningen åtminstone till en del har bidragit till den nuvarande positiva inställningen till det här området. I dag har vi ett system där man tillåter självförvaltning, men om man tjänar en summa överstigande ca 300 kr per månad skall man betala skatt.

Det här är, som jag sade i början, omöjligt att förklara för människor. Varför skall man för att få en ersättning på 300 kr skattefritt i ett område behöva klippa bara 80 m2 gräsmatta, medan man i ett annat område måste klippa 120 m2 för samma pengar? Jag tror att det är få pedagoger som kan förklara för människor varför det skall vara på det här viset. Det jag vill ha är alltså ett förslag på säg ett fjärdedels basbelopp, 9 000 kr per år. Över det betalar man skatt som alla andra. Nu finns det de som har sagt att det blir problem, att vi kommer in i gränsområden som kan vara svåra att hantera. Men då kommer jag tillbaka till det här med konsekvens. Jag skall sluta med det, herr talman. Jag förklarar för folk att man inte kan hålla på och tjafsa med att några skall vara skattebefriade och andra inte. Och det hade väl varit bra med det. Men så kommer frågan om bärplockningen. Det blir litet tjatigt, men ändå. Jag frågade Anita Johansson om detta vid den här tiden i fjol, i exakt samma debatt. Med tanke på att även Karin Pilsäter var uppe och hade något liknande resonemang vill jag även fråga henne om detta. Jag inkluderar också gärna företrädarna för samtliga partier i utskottet som finns i kammaren. Förklara för mig: Om man självförvaltar i det bostadsområde där man bor, varför gäller det per lägenhetskontrakt? Om jag däremot plockar bär är det per individ. En familj på fem personer som plockar bär kan alltså tjäna 5 000 per person i familjen utan att betala skatt på detta. När det däremot gäller självförvaltning är det bara per kontrakt. Jag kan inte förklara detta, men jag inser att det nog finns en sådan samlad pedagogisk kapacitet hos skatteutskottets ledamöter att de kan förklara för mig var den stora skillnaden ligger. Varför skall man kunna ha sämre villkor om man klipper gräsmattan i det område där man själv bor och där man försöker skapa social trivsel och trygghet m.m. än när man plockar bär i en skog som man inte ens själv äger? Jag vädjar till utskottets ledamöter från samtliga partier: Förklara varför den här skillnaden skall bestå. Om inte någon vågar svara gör jag den bedömningen att argumenten är tunna.

Herr talman! För mig och för Folkpartiet finns det en enkel princip, och det är att man skall betala lika mycket i skatt på sin lön oavsett med vilken arbetsinsats man har förtjänat lönen. Vi skall inte ha ett skattesystem där man från politiskt håll värderar innehållet i arbetet och låter den inkomst som man har tjänat på sitt förvärvsarbete vara olika högt beskattad beroende på hur behjärtansvärt man anser detta vara. Av detta följer att det inte skall vara olika beskattning på inkomster som man tjänar om man skurar trapporna i sitt eget hus eller i någon annans hus, om man städar på det dagis där ens egna barn går eller något annat dagis etc. När man däremot deltar i en aktiv förvaltning, oavsett om det är föräldrakooperativa dagis, i det egna boendet eller något sådant, kan givetvis avgifterna sättas olika högt beroende på vilket åtagande som görs från hyresvärden, barnomsorgsföretaget eller kommunen. Det är två helt skilda saker. Arbetsinsatser som man får lön för skall vara lika högt beskattade oavsett vilket arbete som är utfört, och avgiftsreduktioner skall inte vara skattepliktiga men lika stora för alla som ingår i den gruppen.
Herr talman! Jag har betraktat Karin Pilsäter som en - jag skall inte säga skärpt kvinna, men en skärpt person, en skärpt politiker. Men hon svarar inte på den fråga jag ställde. Det gällde skillnaden mellan självförvaltning och bärplockning. Om jag skulle tillåta mig att tolka Karin Pilsäters svar undrar jag om det finns någon motion från Folkpartiet, eller om man är beredd att motionera, om att vi skall jämställa all sådan här aktivitet och alltså ta bort skattefriheten för bärplockning? Kan man få ett svar, ja eller nej, på den frågan?
Herr talman! Nu tycker jag i sak att skattebefrielsen för bär och kottplockning mer är att jämställa med huruvida det är beskattning på annan typ av försäljning. Det är väl mer det som det handlar om än en inkomstbeskattning. Icke desto mindre kan jag hålla med Sten Andersson om att det finns en ologisk skatteregel här när det gäller kottar och bär jämfört med i princip allting annat. Men det tycker jag inte att man kan ta till intäkt för att införa ytterligare en ologisk regel i skattesystemet. För vår del vill vi hellre jobba för att man får vettiga och bra avtalsvillkor, både inom barnomsorgen och inom boendet, som gör att det är lätt att komma överens om andra regler när det gäller egeninsatser. Vi vill också att man litet mer generellt försöker sänka beskattningen på arbete så att människor själva kan bestämma vad de vill göra, oavsett om de vill plocka kottar eller städa trappor hos grannen.
Herr talman! Jag ställde ju denna fråga till samtliga partier men noterar att tystnaden, med ett undantag, är total. Men, Karin Pilsäter, man hade kunnat slippa problemet med att förklara för hyresgäster som deltar i självförvaltning varför det skall vara så olika. Det hade varit lätt att säga att det finns ett parti i Sveriges riksdag som säger: Vi skall vara konsekventa, vi skall vara raka. Vi vill ta bort det här med bärplockningen, eftersom det fördärvar så mycket. Det demoraliserar när man skall argumentera för varför det skall vara si eller så. Jag förutsätter därför att Karin Pilsäter till nästa motionsperiod kommer att motionera eller agera för att den här förmånen - eller orättvisan, som jag betraktar den som - för dem som plockar bär och kottar skall tas bort. Då slipper vi en obehaglig diskussion i övrigt.

Herr talman! Anita Johansson var i sin sista replik tämligen provocerande mot mig. Jag tänker inte på motsvarande sätt vara det mot Anita Johansson, så hon skall inte behöva begära replik på mig. Jag tänker bara sammanfatta några ståndpunkter, så att vi får ett klarläggande i den här debatten. Jag konstaterar att Anita Johansson tycker att socialbidragstagare skall betala skatt. Jag konstaterar att Anita Johansson inte vill komma bort från enskilda människors bidragsberoende. Jag konstaterar att Anita Johansson tycker att förmögenhetsskatten är bra konstruerad. För att ta några exempel bland de 75 största privata aktieägarna finns det de som har förmögenheter på 29 miljarder, på 5 miljarder, på 4 miljarder, på 2 miljarder. De skall inte behöva betala förmögenhetsskatt. Jag tycker att det är bra. Men det är dåligt att de med mycket små förmögenheter skall behöva betala förmögenhetsskatt på en förmögenhet som i princip är fiktiv i och med att den kan bero på en fastighet. Jag konstaterar att Anita Johansson har gett besked om att man inte avser att lägga fram förslag om sänkning av fastighetsskatten. Jag konstaterar vidare, herr talman, att Anita Johansson i sin bedömning av huruvida samhällsekonomin är i balans eller inte helt bortser från sysselsättningen. Sysselsättningen har inte ökat sedan socialdemokraterna tog över. Jag konstaterar också att Anita Johansson inte har funderat på det faktum att den viktigaste inkomstkällan för kommuner och landsting är skatteunderlaget, inte statsbidragen. Av de 425 miljarder som kommunsektorn disponerar är 80 miljarder statsbidrag, en nog så viktig summa, men den viktigaste är sysselsättningsfaktorn, att människor har arbete. Sedan konstaterar jag också att Ingvar Carlsson lovade att ingen skulle behöva gå från den offentliga sektorn, från vård och omsorg. Det konstaterade han inför valrörelsen. Så blev inte fallet. Till sist, Anita Johansson, var det litet oförsiktigt av en Stockholmspolitiker att påpeka att man inte går på krogen på skattebetalarnas bekostnad. Jag tycker nog att det är viktigt att skattebetalarna själva skall disponera så mycket pengar som möjligt och så litet som möjligt skall politikerna disponera. Då får de enskilda människorna makt över sin vardag.
Fru talman! Anita Johansson tycker att det är bra med skatter som går till välfärden.

Fru talman! Innan jag kom till riksdagen hävdade jag alltid att man inte skulle lyssna på vad politiker sade utan i stället studera vad de gjorde. Detta gäller inte minst regeringens och riksdagsmajoritetens behandling av företagarna i Sverige. Detta betänkande handlar om företagsbeskattningen. Det visar med all önskvärd tydlighet att socialdemokraterna med drabanter inte har lärt något om företagande under denna regeringsperiod. Eftersom det är val i höst blir även de mest inbitna företagsmotståndarna gråtmilda i rösten när de talar om hur viktiga företagarna är. Viktigast och mest betydelsefulla är givetvis småföretagarna. Men när det kommer till förslag som skulle kunna förbättra för småföretagen är det stopp. Socialdemokraterna och ofta även Centern står inte på företagarnas och medborgarnas sida. T.o.m. statsministern har dristat sig att föreslå att man skall tidsbegränsa regelverket för företagarna. Det är i och för sig ett bra förslag, som vi moderater gärna stöder. Det gör vi mot bakgrund av att vi har motionerat om samma sak, men då mötts av kalla handen från socialdemokraternas sida. Hade man här tänkt om hade det naturligtvis varit bra. I går väcktes också ett förslag i näringsutskottet som gick ut på att man på grund av statsministerns förslag skulle ta ett utskottsinitiativ. Men se, då var det som vanligt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot, och Centern och Miljöpartiet avstod. Så var det med den företagsreformen. Lyssna inte på politiker, utan se på handlingarna! I betänkande SkU16 finns ett antal exempel på dubbelmoralen hos utskottsmajoriteten. Vettiga, kunniga och välmotiverade förslag till förbättringar avstyrks på löpande band, oavsett om det kostar statskassan något eller ej. Allt oftare får jag frågan från förbryllade väljare, det är företagare, anställda och andra: Måste det vara så här? Hur kan man ena dagen sjunga företagens lov för att nästa dag krångla till tillvaron ytterligare för redan hårt prövade företagare? Hur man kan driva detta dubbelspel utan att rodna är en gåta. Jag har stor respekt för samtliga ledamöter i riksdagen och vägrar därför tro att de begår detta svek medvetet. Jag tror helt enkelt att det är så att man inte har någon riktig uppfattning om hur det i verkligheten går till att driva företag. Man förstår inte hur ett företag fungerar och hur beslut fattas. Detta är naturligtvis tragiskt för det svenska folkhushållet, eftersom alla är överens om att det är i den privata företagssektorn som nyckeln till framtiden ligger. Med nuvarande politik kommer tillväxten och sysselsättningen aldrig att klaras. Fru talman! I betänkandet blottläggs den avvisande inställningen till företagandet som livsstil. Ett exempel: När man vill avslå det i och för sig missriktade förslaget att skärpa skatten på företagen framhävs i betänkandet som exempel på företagsvänliga åtgärder de förändringar i ägarbeskattningen som fr.o.m. årets taxering tillämpas för mindre företag. Nu är det så att dessa regler är något av det mest komplicerade som har införts i svensk beskattningsrätt. Det visste alla redan när beslutet fattades förra året. Då kunde vare sig Finansdepartementet eller Riksskatteverket räkna ut hur skatten skulle förändras för ett specifikt företag. Nu när vi är inne i deklarationstider börjar verkligheten komma i kapp visionerna. Jag har fått flera samtal från företagare som svär ve och förbannelse över hur komplicerat allt har blivit. Det är endast skattekonsulterna som ler i mjugg över ökad efterfrågan på sina tjänster. Hur var det? Skulle inte skattereformen en gång för alla skapa ett regelverk som var enkelt och hållbart? I stället ökar krånglet och småttigheterna gentemot företag och medborgare. Socialdemokraterna, ofta Centern, Vänstern och Miljöpartiet står inte på vare sig medborgarnas eller företagarnas sida. Vi moderater vill med kraft understryka att det är krångliga regler och för höga skatter på arbete och kapital som hindrar tillväxten i Sverige från att ta ordentlig fart. Regeringen har det yttersta ansvaret för att man genom ett antal återställare på företagsbeskattningsområdet försämrat företagarklimatet. Det har inte förbättrats ett skvatt genom tveksamma, halvhjärtade och krångliga återställare på återställarna. Småföretagsdelegationen, som tillsatts av regeringen, kom med 26 förslag till förenklingar. Vad händer? Stor tystnad. Vi moderater har däremot deklarerat att vi kan ställa upp på samtliga av de här förslagen. Efter snart fyra år i regeringsställning har socialdemokraterna inte kunna skapa förutsättningar för ett enda nytt jobb. Nej, sysselsättningen sjunker samtidigt som det råder en allmän högkonjunktur i vår del av världen. Att med konstlade medel försköna arbetslöshetssiffror går alltid. Men att förklara att sysselsättningen sjunker är bra mycket svårare. Men svaret finns bl.a. i dagens betänkande. Man ser inte var problemen finns, och skulle man mot förmodan se problemen, vet regeringen inte hur de skall lösas. Exempel: Fyrpartimotionen om att slopa dubbelbeskattningen på aktier avstyrker utskottsmajoriteten. Ja, det var inte precis oväntat. Men det vore synd att undanhålla riksdagens ledamöter motiveringen, nämligen att en generellt utformad lättnad sannolikt skulle höja avkastningskravet på investeringar i små företag och samtidigt få endast en begränsad betydelse för de större företagens investeringar. Detta, fru talman, är en besynnerlig besvärjelse och en förvrängd bild av hur de finansiella marknaderna fungerar. I OECD-rapporten som publicerades i går framhålls att Sverige lever farligt. Den återinförda dubbelbeskattningen av utdelad vinst gör det svårare för små företag att ackumulera det kapital som expansionen kräver. Den försvagar också incitamenten att investera. Det är alltså rakt motsatta åsikter mot dem som framförs i betänkandet. Säkert kommer någon att hoppa upp och tala om riskvilligt kapital å ena sidan och placeringskapital å andra sidan. Låt oss inte dölja verkligheten i dimridåer av ord. Om någon får betala i det närmaste dubbelt så hög skatt på en riskinvestering jämfört med riskfritt sparande på bank eller i statsobligationer, innebär detta att kraven på avkastningen höjs. Det är bra att regeringen har insett detta och infört lättnadsregler för mindre företag, även om de är så krångliga att de säkerligen måste ändras till nästa års taxering. Fru talman! Dubbelbeskattning medför att större företag tvingas höja avkastningskravet för att attrahera nytt kapital, vilket gör att deras aktier blir fantastiskt lönsamma för utländska investerare som inte drabbas av någon dubbelbeskattning. En allt större andel av de svenska storföretagen blir också utlandsägda. Detta kan, som i fallet Pharmacia & Upjohn, innebära att huvudkontor och forskning flyttar ut från Sverige. Det blir permanenta utflyttningar. Det går inte att komma med någon återställare om något år. Fru talman! Man skall inte leka med elden. Det är lätt att man bränner sig. Olyckan kan vara framme hastigare än vad man tror. Regeringens politik när det gäller dubbelbeskattningen hotar välfärden, jobben. Det vore bra om man kunde ta till sig detta och inte stoppa huvudet i sanden. Socialdemokraterna står inte heller i denna fråga på medborgarnas sida. Fru talman! Ett verkligt praktexempel på hur avogt sinnad utskottsmajoriteten är när det verkligen gäller står att läsa i betänkandet om reglerna för fåmansbolag. Dessa stoppregler har tillkommit för att försvåra för småföretag att expandera och har ordagrant tillkommit för att förhindra att de fåmansägda företagen skulle "uppnå skattefördelar som inte kan anses motiverade med hänsyn till den bedrivna verksamheten". Det är lönearbete som skall vara norm för riskfyllt företagande. Effekterna av de s.k. stoppreglerna har inte blivit den åsyftade neutraliteten utan i stället en negativ särbehandling av fåmansföretagarna. I vår motion Sk626 konstaterar vi att stoppreglerna är helt onödiga. Gällande lagbestämmelser räcker fullt ut för att förhindra oseriös verksamhet. Detta har också konstaterats av bl.a. företagsskattekommittén. När det gäller anskaffning av egendom avsett för privat bruk är det en kostnad som regelmässigt i de allra flesta företag är avdragsgill. Förmånen beskattas således hos den som åtnjuter den. Men, ack så enkelt skall det inte vara för fåmansföretagaren! Han skall ta upp hela anskaffningskostnaden som inkomst. Dessutom får företaget inte göra avdrag för anskaffningskostnaden. Nu kan regeln lätt kringgås genom att företagsledaren tar ut en högre lön. Både lön och arbetsgivaravgifter är avdragsgilla i företaget. Denna bestämmelse är totalt obsolet, och den är direkt diskriminerande för fåmansföretagaren, som inte själv får bestämma om lön skall utgå i kontanter eller i form av skattepliktiga förmåner. Ett annat exempel är anskaffningen av onyttig lös egendom. Det är redan förbjudet enligt gällande bolagsrätt. Därför får ett bolag inte göra avdrag för dessa kostnader. Dessa diskriminerande bestämmelser för småföretagen är obehövliga och skall naturligtvis slopas. Även reglerna för försäljning av egendom till överpris till företagen eller utköp av egendom till underpris är redan reglerat i den allmänna skattelagstiftningen. Det finns ingen anledning att särskilt peka ut fåmansföretagen. Att ha skilda bestämmelser för fåmansföretagen om förbjudna lån eller nedskrivning av lån är också helt onödigt. Det är redan reglerat i aktiebolagslagen 12 kap. 7 §, och man kan ådra sig max ett års fängelse om man bryter mot den lagen. Varför då ha extra bestämmelser i skattelagstiftningen för detta? Det är attityden som rimmar illa med talet om småföretagarna som vår tids hjältar. En annan diskriminerande bestämmelse gäller när ett fåmansbolag lämnar företagsledaren en ränteförmån. För anställda i bolaget gäller att dessa får skatta för skillnaden mellan marknadsräntan och nedlagda räntan. Är man företagsledare i fåmansbolag drabbas man av väsentligt högre skatt på förmånen. Den totala skatten blir då 85 %. Det var avsikten när detta infördes. Det kan utläsas i proposition 110 från riksmötet 1989/90, s. 600. Avsikten är klar att sådant inte skall tolereras. Företagsskattekommittén ansåg att den regeln skulle slopas. Nu är det verkligen hög tid att så sker. En annan upprörande och diskriminerande regel är att man skall sambeskatta småföretagares familjemedlemmar om dessa arbetar i rörelsen. Det gäller maka eller make, och det gäller barn under 16 år. Varför skall hederligt arbete beskattas hårdare om det utförs i ett fåmansbolag? Varför skall feriearbetande barn få betala föräldrarnas marginalskatt på sin inkomst jämfört med kompisarna som får en minimal skatt? Är det ett sätt att stimulera till eget arbete och företagande? I stället borde man uppmunta till arbete i familjeföretaget, om man menar någonting med allt vackert tal om småföretagens betydelse. En småföretagare som lyfter en lön som motsvarar det som en anställd kollega uppbär skall kunna lyfta utdelning från sitt företag och få denna beskattad som kapitalbeskattning. Detta är ett renhetskrav. Därför skall de nuvarande reglerna slopas. Vad säger då utskottets majoritet på denna punkt? Jo, dels hänvisar man återigen till de krångliga nya bestämmelserna som ger en viss begränsad lättnad i dubbelbeskattningen. Dels hänvisar man till att regeringen tillsatt en utredning som skall vara klar i höst. Man bör avvakta denna. Vi anser att detta inte behöver utredas mer. Det har redan utretts mycket i dessa frågor. Vi hemställer därför att riksdagen skall begära hos regeringen att den återkommer till riksdagen med förslag till lagstiftning i ärendet i sådan tid att lagen skall kunna tillämpas från den 1 januari 1999. Om riksdagsmajoriteten och regeringen menar någonting med allt vackert tal, och mot bakgrund av den helt uppenbara diskrimineringen av småföretagare, är detta ett hovsamt förslag. Fru talman! Regeringens senfärdighet visas också i ett annat ärende, nämligen yrkesfiskarnas trängda läge. Här har riksdagen redan tidigare, år 1996, med skärpa begärt att regeringen skulle komma med förslag till lagstiftning så att svenska yrkesfiskare skall kunna få samma regler som deras danska konkurrenter som fiskar i samma vatten och landar fisken på samma platser. Det finns ingen anledning att vänta med att lägga fram ett lagförslag. Det vittnar om regeringens inställning till yrkesfiskarna att man ännu inte presterat en proposition i ärendet. När det gäller att höja skatter är man minsann inte lika senfärdig. Fru talman! Dagens och morgondagens näringsliv kommer att präglas av nya uppfinningar och innovationer - ungefär som det var vid det förra sekelskiftet. Då lades grunden till flera av dagens storföretag. En väsentlig förutsättning är dock att de upptäckter som svenska forskare gör också vidareutvecklas i Sverige. Det är angeläget att forskare stannar kvar och att deras uppfinningar blir exploaterade här. Vi föreslår därför att inkomster och royaltyer på patent skall beskattas som kapital och inte som inkomst av tjänst. Fru talman! Detta har varit ett långt anförande sent på kvällen. Det har handlat om viktiga saker, nämligen om företagandets ställning i Sverige, om nödvändigheten att riva ned de diskriminerande hinder för företagsamheten som bl.a. en del skattelagar utgör. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men yrkar bifall endast till reservation 6.

Fru talman! Med beaktande av de restriktioner som jag redovisade i debatten om föregående betänkande, dvs. en statsbudget i balans för att försvara det gynnsamma ränteläget, är det angeläget att skapa gynnsamma förutsättningar för företagandet i Sverige. Det gäller även skatteområdet. Viktiga strategiska beslut har redan fattats, exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter och lättnader i ägarbeskattningen. Det är åtgärder som har kunnat vidtas trots ett kärvt ekonomiskt läge. Jag vågar påstå att de inte hade kommit till stånd utan vårt samarbete med regeringspartiet. Hur tror Carl Erik Hedlund att det hade sett ut om regeringspartiet hade utnyttjat den kraftiga vänstermajoritet som råder i denna kammare? Det är ju den möjligheten vi har förhindrat genom ett resultatinriktat samarbete med regeringspartiet. Den enskilt viktigaste frågan på företagsskatteområdet bedömer jag vara att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna, framför allt för de små, ofta nystartade och därmed bräckliga företagen. Vi kommer att framlägga sådana förslag framöver. I anslutning till behandlingen av detta betänkande vill jag peka på några angelägna saker. När det gäller de lättnader i ägarbeskattningen som genomförts har de koncentrerats till de mest angelägna åtgärderna. De har alltså riktats mot de onoterade aktiebolagen. Jag tvekar inte att påstå att inte heller dessa lättnader hade kommit till stånd utan Centerpartiets resultatinriktade samarbete med regeringspartiet. Nu bör vi gå vidare genom att helt slopa dubbelbeskattningen av ägarkapital. Vi föreslår vidare att två angelägna problemkomplex blir föremål för utredning. Det ena är en begäran om utredning av en enklare företagsform för egenföretagare. En på många sätt flexiblare arbetsmarknad kräver nämligen en anpassning också av företagsformerna, som i sin tur kan medföra förenklingar av bl.a. Den andra begäran om utredning gäller underlättande av generationsskiften i familjeföretag. Dessa företag dräneras ofta på kapital i samband med generationsskifte på ett otillfredsställande sätt. För att undvika en sådan dränering, med oönskade effekter, vidtas i dag ofta åtgärder som har som enda syfte att just undvika kapitaldräneringen genom arvs och gåvoskatt. Åtgärderna har inte sällan företagsekonomiskt tveksam karaktär och bidrar därmed till en mindre tillväxt än vad som annars skulle ha varit fallet. Slutligen, fru talman, vill jag något beröra frågan om det svenska fiskets konkurrenssituation, framför allt gentemot danska yrkeskolleger. Centerpartiet har under lång tid krävt åtgärder för att bättre jämställa denna konkurrenssituation. Ett sätt att åstadkomma detta har varit och är införandet av ett yrkesfiskeavdrag, utformat enligt danskt mönster. Vi har tidigare lyckats åstadkomma enighet i utskottet för att begära ett sådant förslag från regeringen. Regeringen har emellertid inte effektuerat denna skatteutskottets begäran. Det har ibland hävdats att det kan finnas andra metoder än yrkesfiskeavdrag för att åstadkomma konkurrensneutralitet. Jag kan ha förståelse för ett sådant synsätt, men enbart under en förutsättning, nämligen att det då också presenteras konkretiserade förslag. Detta har regeringen underlåtit att göra. Regeringen förefaller använda argumentet om andra metoder än yrkesfiskeavdrag enbart som ett sätt att förhala hela frågeställningen. Härför förtjänar regeringen kritik. För närvarande ser jag införandet av ett yrkesfiskeavdrag som det enda realistiska sättet att i rimlig tid uppnå en nödvändig förbättring av det svenska fiskets konkurrenskraft. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 8 och 9.

Fru talman! Man kan säga att Socialdemokraterna har knäckt nyföretagandet i Sverige. Viljan att starta och driva företag har fått en allvarlig knäck. Under perioden 1994-1996 föll antalet nyregistrerade företag. Ja, men vi har en vision om 100 000 nya företag till år 2000, kommer väl Lars Hedfors att säga. Om man dock studerar SCB:s senaste AKU kan man konstatera att marschen mot de 100 000 nya företagen har börjat med en minskning med drygt 20 000 egenföretagare. Om man nu skall skapa förutsättningar för 100 000 nya företag går man faktiskt för närvarande som kräftan åt fel håll. Utvecklingen är mycket oroande men inte särskilt förvånande, med tanke på den politik som förts under de senaste åren. Mängder med företagsfientliga beslut har fattats: höjda arbetsgivaravgifter, orimliga momsregler, förlängd sjuklöneperiod, dubbelbeskattning av företagens vinster, höjd marginalskatt, höjd skatt på sparande, återgång till de rigida reglerna i arbetsrätten. En del beslut har delvis tagits tillbaka sedan de negativa effekterna för företagandet har blivit alltför uppenbara. Men hattandet fram och tillbaka - med återställare av återställare - har i sig haft en hämmande effekt på företagens investeringsvilja. Om man studerar detta betänkande om företagsskatter som vi nu debatterar skall man finna att på sju viktiga områden svarar regeringspartiet: Var god dröj! Utredning pågår! Efter fyra år i regeringsställning svarar man: Var god dröj! Vem vågar då satsa för framtiden när det är oklart vilka regler som egentligen gäller? Regeringens nonchalans mot de svenska yrkesfiskarnas utsatta konkurrenssituation är skandalös. Regeringen har inte gjort ett skvatt fastän riksdagen redan hösten 1996 uttalade ett krav på detta. Om Sverige skall få till stånd den kraftiga sysselsättningsökning som krävs för att vi skall få bukt med den extremt låga sysselsättningen måste företagen expandera på bred front. Det är ju så, som Carl Erik Hedlund sade, att vi har en extremt låg sysselsättning i Sverige. Men det krävs naturligtvis ett bra företagsklimat och en politik för jobb genom företagande. I en enkät i Dagens Industri i höstas fick över 1 000 läsare och företagare rangordna 131 konkreta förslag som regeringens småföretagardelegation samlat upp från företag, myndigheter m.m. De fem åtgärder som ansågs vara mest angelägna för att få fart på företagandet var följande: 2. Departement, ämbetsverk och alla utredningar skall, innan de föreslår nya regler, utreda verkningarna för små och medelstora företag. 3. Ta bort skattedelen av arbetsgivaravgifterna. Man kan sänka arbetsgivaravgifterna om man samtidigt minskar företagsstödet. 4. Gör ett bokförings och deklarationspaket så att småföretagare själva kan klara bokföring och deklaration. 5. När ett företag avskedar personal skall arbetsgivaren ha rätt att undanta två personer från turordningsreglerna. Alla fem förslagen finns i Folkpartiets program för Jobb genom företagande. Alla fem förslagen har - tillsammans med ett batteri av andra åtgärder - Folkpartiet lagt fram i riksdagen. I november var de senast uppe till omröstning i kammaren. Socialdemokraterna avvisade samtliga dessa krav. Att Socialdemokraterna inte klarar av att lätta skattetrycket på småföretagen var inte oväntat. Under mandatperioden har ju skatterna tvärtom höjts med ca I en intervju i Dagens Industri den 28 oktober sade näringsminister Anders Sundström att han kunde acceptera två av de fem punkterna: bokförings och deklarationspaketet samt förslaget om att förhandsgranska effekterna av de nya reglerna för småföretagen. Men det blev ju bara prat av det. När näringsministern och hans partikamrater hade chansen att göra verklighet av dessa idéer tryckte de på nej-knappen. Nu har statsminister Göran Persson sagt att han är positiv till en princip som med automatik förenklar reglerna för företag. Men allt det är också bara prat. Följdriktigt sade man i går nej till ett utskottsinitiativ om ett förslag om en s.k. solnedgångsmodell. Avståndet mellan ord och handling är mycket långt i Socialdemokraternas näringspolitik. I Folkpartiet nöjer vi oss inte med att tala väl om företagarna. Vi har konkreta förslag. Vi har också tagit fram exempel på hur ett förenklingspaket för en blivande företagare skulle kunna se ut. Vårt startpaket innehåller i princip allt vad blivande företagare borde behöva för att starta och deklarera för en enskild firma. Det är nämligen följande: Allt detta har vi samlat i ett paket. Det paketet borde finnas på varje skattekontor. Tanken är förstås att det måste vara lätt att bli sin egen. En blivande företagare skall inte behöva börja med att ägna veckor åt att beställa och orientera sig bland svårbegripliga blanketter och vänta på besked från myndigheter och byråkrater. En blivande företagare skall inte behöva anlita en revisor för att kunna upprätta en första preliminär deklaration, bara därför att han eller hon aldrig hört talas om positivt och negativt räntefördelningsunderlag eller periodiseringsfonder. Vi anser att egenföretagare, precis som löntagare, bör kunna välja att lämna förenklad deklaration. Dagens skatte och deklarationsregler är i så väldigt stor utsträckning utformade efter de större tillverkande kapital och materialintensiva företagen. Det stämmer mycket dåligt med det framväxande tjänsteföretagandet. Bland nya entreprenörer är det många som säljer framför allt sin tid och sitt kunnande. Ofta är det personer som har kontoret på fickan. De arbetar kanske hemifrån, eller tillfälligt hos uppdragsgivaren. Just nu, i deklarationstider, sitter många företagare och svettas förtvivlat över denna flora av deklarationsblanketter. Jag gick in på ett skattekontor och tittade på vad man har att välja på. Det är verkligen ett enormt utbud av blanketter och anvisningar. Jag fick inte ens tag i allihopa. Det är helt nödvändigt att man befriar många av företagen från företagsadministrationen. Man måste göra steget att bli sin egen betydligt lättare och kortare. Vi menar att detta är en nödvändig del i den politik som syftar till att göra företagandet till ett naturligt val för många människor. Fru talman! Jag står naturligtvis fast vid alla de reservationer som Folkpartiet har ställt sig bakom i detta betänkande, men av respekt för kammarens tid yrkar jag nu bifall endast till reservation nr 6 och 7.

Fru talman! Det föreliggande betänkandet är ett uppsamlingsheat - ett heat där vi egentligen inte har så mycket att göra när det gäller pengar. Det innevarande årets budget är ju redan bestämd. Däremot blir det naturligtvis tillfälle att ta upp en diskussion om företagandets villkor i Sverige. Vi har hört hur de borgerliga har gått på i ullstrumporna ungefär som vanligt. Det är inte särskilt mycket nytt under solen. Det kanske det inte kommer att bli när det gäller mitt anförande heller. Jag tänker bara poängtera vilken inriktning Vänsterpartiet har. Jag vill i första hand vända mig till Rolf Kenneryd. Han säger att det har funnits en vänstermajoritet i riksdagen och undrar hur det hade blivit om socialdemokraterna hade utnyttjat den. Ja, då hade det kanske inte kommit några idiotförslag när det gäller sjuklöneperiod, momsregler och annat. Där har vi faktiskt stått på företagarnas sida. Vi har gjort gemensam sak med övriga borgerliga partier under den tid som Kenneryd har varit med och styrt tillsammans med socialdemokraterna. Det gäller sådana saker som sänkningen av resultatutjämningsfonden från 25 % till 20 % för att finansiera skattelättnader för ett antal aktiebolagsdelägare. Det tycker inte vi var särskilt intelligent. Men det är kanske sådant som Rolf Kenneryd anser är företagsvänligt. Jag har en litet annorlunda uppfattning när det gäller det. Vad anser då Vänsterpartiet? Vi kan ställa oss bakom mycket av den kritik som riktas framför allt när det gäller krångel i skattelagstiftningen och det blankettraseri som finns. Samtidigt vet vi att det finns en utredning som skall komma fram till någon typ av förslag. Någon sade att han ställde sig bakom alla 26 punkterna i Småföretagardelegationens förslag. Vi ställer oss inte bakom alla 26, men 22 eller 23 kan vi nog tänka oss att ställa oss bakom. Då är det litet tråkigt att konstatera att man inte tar så mycket hänsyn till Småföretagardelegationens rapport i den interna departementsskrivelse som har kommit. Där blir det mest små förändringar. Vi kan hoppas att den proposition som kommer att skrivas går några steg längre. Jag tror annars att Socialdemokraterna kommer att få svårt att driva igenom de små förändringar som föreslås i departementspromemorian. Jag tror nog att man bör ta kontakt med något eller några partier för att förankra detta, och det gör man kanske. Vi välkomnar en sådan invit. När det gäller småföretagarklimatet i allmänhet går socialdemokraterna nu ut och säger att man skall skapa 100 000 nya småföretag. Man säger att det har skapats 27 000 nya småföretag och att det har givit 50 000 nya jobb. Det är en lek med siffror. Det är s.k. avknoppningar från andra företag. Ett antal ordinarie tjänster har försvunnit, och sedan har man hyrt in ett företag. De anställda har i stället bildat företag. Det är en lek med siffror, och den typen av lek tycker inte jag är så jätterolig. När det sedan gäller fåmansföretagen, fåmansföretagsreglerna och stoppreglerna vill jag säga att vi har gjort ett särskilt yttrande. Vi hoppas att regeringen ganska snart kommer med förslag till förändringar när det gäller stoppreglerna. Det har funnits motiv för att införa reglerna. Det vet vi. Vi vet att det fanns ett missbruk. Bland annat skrev man på 70-talet över delar av resultatet på barn som var under 16 år, för att på det sättet undgå marginaleffekter. Det var därför dessa regler tillkom. Vi vet också att vi har försökt att göra omstruktureringsregler för de stora företagen som innebär att de skattefritt skall kunna göra vissa omstruktureringar. Vad händer? Jo, företagen tricksar med reglerna och skapar förutsättningar som inte alls är verkliga för att komma i åtnjutande av regler. Vad blir vi tvingade att göra? Vi får slå undan benen för den typen av omstruktureringsregler bara för att företagen själva inte agerar på ett seriöst sätt. Jag tror att vi är eniga här i kammaren. Fortsätter företagen - framför allt storföretagen - att agera på det sättet förlorar de trovärdighet i sin relation och sin diskussion med oss politiker. Det måste finnas ett ömsesidigt förtroende mellan politiker och storföretag. Gör det inte det måste vi skapa regler som faktiskt blir groteska, men då är det inte vårt fel. Hedlund var inne på sambeskattningen av inkomster i fåmansbolagen. Jag vill påpeka att det gäller barn under 16 år. Makar sambeskattas däremot inte om lönenivån är skälig och marknadsmässig. Hedlund får förklara hur han kan läsa in att makar skall sambeskattas. Så är det inte enligt den lagtext jag har läst. Vi menar också att nivån på bolagsskatten bör harmoniseras med de nivåer som råder i övriga Europa. Vi höjer den till 30 %. Det tycker jag inte är oskäligt. Vi är också beredda att ta ut en värnskatt på de företag som gör de allra högsta vinsterna. Gör vi det kommer vi inte att ha bolagsskatter som avviker särskilt mycket från dem som finns i övriga Europa. Där ligger bolagsskattesatserna mellan 30 % och 40 %. Man kan diskutera hur stor skattebasen är, dvs. hur mycket som är beskattningsbar inkomst. Det finns olika regler i olika länder. Också där hävdar sig Sverige relativt sett bra. Låt mig sedan gå över till detta med det krångliga regelsystemet. De stora krångliga reglerna infördes mellan 1991 och 1994. Jag hörde aldrig Moderaterna föreslå några förenklingar när man införde expansionsmedel och räntefördelningar och tvingade på alla företag den här typen av blanketter. Blanketten N 6 är också ett barn av den borgerliga regeringen. Det är en fullkomligt grotesk blankett som t.o.m. revisorer har svårt att fylla i. Det tar väldigt lång tid. Om de blir tvingade att debitera timtid blir det dyrt för småföretagen. Man är tvingad att fylla i den här blanketten, annars hör skattemyndigheten av sig. Detta gäller många gånger oavsett om det finns något värde i företaget, om det finns något att sälja. Det är mycket underligt. Det här påpekas ju naturligtvis i Företagarnas SAF. Det här krånglet vill man bli av med. Men vad säger Socialdemokraterna eller vad säger departementet? Nej, det här skall vi inte titta på. Det är trots allt här som de stora problemen finns. Men jag tycker inte heller att de borgerliga skall slå sig för bröstet och säga: Oj, vad vi är bra och så många förbättringar och förenklingar vi har gjort. Ni har varit med på detta. Ni har suttit på tåget hela tiden och varit med på varenda krångelgrej. Ibland går ni ännu längre. Sedan är det en annan intressant sak att höra Carl Erik Hedlund tala om att för höga skatter hindrar tillväxten. Jag köper inte det. Det gäller kanske för höga, men jag kan inte se ett direkt samband mellan höga skatter, tillväxt och låg arbetslöshet. Carl Erik Hedlund och jag var tillsammans i California. Då fick vi reda på att California har den högsta skatten i USA. Man har den högsta tillväxten, det mest dynamiska näringslivet och den lägsta arbetslösheten. De stater som ligger litet runt omkring i grannskapet och knappt har några skatter alls eller väldigt låga är däremot rena krisstaterna. Därmed inte sagt att höga skatter ger tillväxt och låg arbetslöshet. Det säger jag inte, men det här visar ju trots allt att Moderaternas förenklade, impotenta debatt när det gäller skatterna inte heller håller. Då skulle man ju se en helt annan typ av situation i USA, och framför allt i California och staterna runt omkring. Isa Halvarsson, det finns ingen dubbelbeskattning av vinst i företagen. Det är när den delas ut i form av utdelning till aktieägare som den dubbelbeskattas. Men vinsten dubbelbeskattas inte i aktiebolagen. Det gäller att vara litet försiktig med orden. Isa Halvarsson tog upp det lilla rara exemplet att man skall ta bort företagsstöd. Jag vet inte om Isa Halvarsson var med när Företagarnas Riksorganisation hade en resa till Västernorrland. De hade plockat ut ett antal företag som vi besökte. Vad sade de? Ja, alla hade varit föremål för företagsstöd. På ett företag stod man t.o.m. och klagade på att det var för litet företagsstöd. Dessutom var det två företag som hade gjort minst en konkurs för att klara sig vidare. Det är verkligheten. Då kommer jag till den intressantaste slutsatsen av detta. I reservation 9 står man upp och säger att vi inte skall ha några företagsstöd, men sedan kommer det: Vad är det om inte ett rent företagsstöd. Dessutom är det grundat på ett sådant sätt att man skall få avdrag för att man har för dyra levnadsomkostnader. Men fiskare har inga fördyrade levnadsomkostnader. De äter vad som kommer ur havet. De tar ut varor ur sin verksamhet. Egentligen borde de uttagsbeskattas. Nu har vi inte kommit med några sådana förslag och kommer troligen inte att göra det heller. Men det skattemässigt logiska resonemanget i sammanhanget är ju det. Vi deltar inte i den reservationen. Vi tycker också att det är litet sorgligt att regeringen inte har kommit med ett näringspolitiskt förslag här om hur vi skall se till att konkurrensen blir neutral gentemot andra länder. Det är ju det som är det intressanta i sammanhanget. Men vi skall inte gå skattevägen, kamrater. Då urholkar vi systemet. Då kan åkerinäringen komma och säga att de också vill ha litet sådant, eftersom de också har fördyrade levnadsomkostnader. De äter i och för sig inte upp det som finns på bilarna hoppas jag. Det kan de inte göra. Det blir knepigt om vi börjar använda skattelagstiftningen i direkt subventionssyfte på det här sättet. Det var ungefär vad jag tänkte säga. Jag står naturligtvis bakom de reservationer vi har, men jag yrkar bifall bara till reservation nr 3.

Fru talman! Det är upplyftande att lyssna till Per Rosengrens bekännelse att Vänstern nu har ändrat inställning och är för avregleringar och verkligen är småföretagens vän. Jag har en fråga till Per Rosengren. I går i näringsutskottet behandlades ett utskottsinitiativ som syftade till att förenkla för företagen och att man skulle få en omprövning av lagstiftningen när det gäller företagandet. I näringsutskottet var det Socialdemokraterna och Vänstern som röstade mot detta förslag. Det rimmar inte riktigt med den här vältaliga övningen om hur väldigt intresserade Vänstern är av att skapa ett bättre företagsklimat. Jag kan dock villigt erkänna att i ett antal frågor har Vänstern, precis som Per Rosengren sade, gått på den linje som vi i de borgerliga partierna har gjort. Det är ett glädjande tecken. Sedan vet jag inte om jag var ouppmärksam. Det är ju sent på kvällen. Men är det så, Per Rosengren, att Vänstern förordar en skärpt beskattning av fiskarna? Skall ni höja beskattningen av fiskarna? Eller hur skall jag tolka det här yttrandet?
Fru talman! För det första är det Moderaterna som har ändrat inställning när det gäller småföretagen och enskilda firmor. I min första debatt här i kammaren hösten 1994 var jag den första som tog upp dessa förenklingsregler. Därefter har Moderaterna också kommit med på samma tåg. Men läs den debatten från hösten 1994 och se vem det var som föreslog förändringar! Då kan vi ta den diskussionen sedan. Sedan gällde det utskottsinitiativet i näringsutskottet. Jag skriver inte på någon reservation som innebär detta med fåmansregler och förenklingar, utan jag har ett särskilt yttrande där jag pekar på att det sitter utredningar som skall komma fram med detta nu. Varför skall man då lägga ett utskottsinitiativ när det sitter en utredning som skall komma med förslag? När de kommer är vi beredda att verkligen skärskåda dem. Jag sade till Carl Erik Hedlund att vi inte är beredda att köpa de förslag som ligger i departementspromemorian. Vi vill gå längre. Där kan vi kanske hitta varandra. Det är detta det handlar om. Fiskarna betalar inte skatt. Däremot gör yrkesfiskarna det. Det är en annan sak. Jag sade att jag inte vill lägga någon ytterligare skatt på dem. Jag sade att ni som är emot allt företagsstöd vill pumpa in företagsstöd så fort det kommer något sådant här. Detta är ett rent företagsstöd och ingenting annat. Vad kan ni kalla ett avdrag som inte motsvaras av en kostnad i verksamheten? Det måste väl vara ett direkt stöd? Då skall det gå via näringspolitiken, och det skall gå in som ett företagsstöd och rubriceras på ett riktigt sätt. Trassla inte in företagsbeskattningen i den här typen av stödformer! Säg vad det är! Säg att ni inte vill ha företagsstöd mer än litet ibland när ni tycker att ni blir litet trängda! Det är ju vad det handlar om.
Fru talman! Eftersom jag inte fanns i riksdagen 1994 var jag inte medveten om att det var Per Rosengren som uppfann ljuset som alla andra sedan har följt. Jag skall med glädje ta del av den debatten. Jag vet bara att så fort jag kom in i riksdagen har jag fört fram dessa idéer. Eftersom jag har varit ordförande i Moderaternas företagarråd de senaste tolv åren vet jag ju också hur vi har drivit de här frågorna i partiet. Men det är historieskrivning. Det kan vi ägna oss åt på ett annat ställe. Det intressanta är emellertid det övriga som Per Rosengren sade, nämligen att det inte spelar någon roll vilka avarter som finns. Man tycker att fåmansbolagsreglerna bör ändras, men eftersom utredningar håller på - och de kan hålla på hur länge som helst - så avvaktar man dem. I stället skulle vi kunna ta initiativ i riksdagen och begära att regeringen skyndar på och kommer med förslag. Det gäller att från den lagstiftande församlingen visa att det är allvar och att vi inte kan vänta, vänta, vänta när många företag förblöder och inte utvecklas. Att ha empati och känsla för detta är viktigt, tycker jag. Det är uppenbart att fortfarande är Vänsterpartiet fångat av det som fanns förr i den centralbyråkratiska regimen och att man skall ha en totalplanering. Det är ganska enkelt och självklart att man slopar de här reglerna.
Fru talman! Nu vet jag inte om jag skall skratta eller gråta. Jag vet inte vad Carl Erik Hedlund menar med centralstyrning. Vi kan väl ta det litet senare när Carl Erik Hedlund har ordnat upp sina tankar litet grand. Vad jag menar är att moderaterna var med om alla krångliga regler och har gått i bräschen för dem. Man har gått i bräschen för att enskilda firmor och handelsbolag skall beskattas på samma sätt som aktiebolag. Jag har hela tiden sagt att likhetsprincipen inte är det viktiga, utan man skall kunna välja en företagsform för att det är enklare regler. Men ni har sett till att det skall vara skattemässigt likvärdigt. Därför har vi fått ett groteskt skattesystem för de allra minsta företagen. Det tycker jag att ni kan erkänna. Moderaterna har stridit för detta. Det kan ni inte förneka. Utredningar skall inte sitta hur länge som helst. Vi har inom partiet sagt att de utredningar som är utlovade att komma nu i vår avvaktar vi. Kommer de inte i vår är vi beredda att till hösten ställa ytterligare krav på regeringen. Det är ett löfte som jag kan ge. Men när vi har blivit lovade att förenklingsreglerna skall komma nu till våren tycker jag att det inte finns någon anledning att reservera sig. Därför har vi ett särskilt yttrande. Jag tycker det är synd att detta inte har kommit redan. Även när det gäller fåmansreglerna menar vi att det är väldigt viktigt att man plockar bort sådana saker som är direkt obsoleta, som Carl Erik Hedlund mycket riktigt påpekade. Jag tror att vi har samma mål när det gäller de här frågorna. Men vi väljer att inte ha en ren demonstrationspolitik. Jag vet att moderaterna har gjort det till sin sak att i alla möjliga och även omöjliga lägen begära utskottsinitiativ. Jag tycker att det är litet tråkigt att man inte kan inta en samtalston som gör att man ser att det pågår utredningar, om man har fått löfte om att det skall komma en utredning. Den kanske kommer om några veckor. Då kan vi väl avvakta det. Det är därför vi gör det.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att Per Rosengren inte skall tala om god samtalston. Han måtte väl begripa att jag vet vad dubbelbeskattning är. Men det är väl den typen av ordklyveri som sitter i sedan den gamla kommunisttiden när man tuggade vad folk sade och hur de uttryckte sig. Per Rosengren kommer tydligen inte ihåg det och då spelar det knappast någon roll vad man svarar, men jag vet att jag i en tidigare debatt om företagsbeskattning har sagt att jag tycker att det förslag som man hade om räntefördelning och expansionsmedel och som den borgerliga regeringen införde var dåligt och krångligt. Jag erkänner det, och jag tycker att det var dåligt och att vi måste bättra oss på den kanten.
Fru talman! Egentligen borde Isa Halvarsson tacka mig för att jag gav Isa Halvarsson en möjlighet att vara tydlig i protokollet. Annars hade det ju stått i protokollet att vinster dubbelbeskattas, eller hur?
Fru talman! Tiden lider, och mycket har sagts och mycket kan sägas om företagsbeskattning. Det är ett kärt ämne för oss alla. Det är stort, vidlyftigt och omfattande, som har framgått av den hittillsvarande debatten. Jag skall med tanke på att vi ligger ganska långt efter i tidsschemat koncentrera mitt anförande till ett par principiella frågor och några mer detaljerade. Låt mig börja med att anknyta till den debatt vi hade för en stund sedan om skattepolitikens allmänna inriktning, där jag diskuterade förändringar i strukturen för beskattning utifrån ett miljöperspektiv. Nu skulle jag vilja ge en annan vinkling på skattestrukturförändring, nämligen att ett av incitamenten för att göra en sådan förändring är att detta också kan ge möjligheter till tillkomst av nya företag. Vi har i Miljöpartiet hävdat att en av de viktigaste uppgifterna på företagsskatteområdet kanske är just att stimulera till framväxt av nya företag. Vi menar att även på det området skulle en förskjutning i skattebasen kunna vara behjälplig. Om man generellt sänker skatten på arbete i kombination med att höja den på andra områden uppstår den intressanta effekten att vi skapar incitament på nya områden genom att vi ändrar relationen mellan kostnaden för arbete och kostnaden för insatsvaror i företag. På energiområdet är det här särskilt tydligt och kan ses ganska lätt. Där skapas det möjligheter att få utrymme för ny energi och ny energiteknik. Det är möjligt att sådana insatser måste kombineras med riktade företagsstöd. Men det är viktigt att understryka att sådana måste vara tidsbegränsade och trappas av. Det är framför allt de förändrade relationerna i priser som gör att det blir intressant att investera i ny teknik. Det är vad vi brukar kalla för grön tillväxt. Man skapar förutsättningar för företag inom nya sektorer som bidrar till att ställa om samhället. Sedan har vi i och för sig lagt fram ett antal förslag som direkt berör företagens situation. Det handlar om dubbelbeskattning och om arbetsrätt. Men jag skall inte uppehålla mig vid det just nu. Den andra principiella frågan som jag skulle vilja beröra litet grand gäller regelverket. Jag delar Per Rosengrens uppfattning att det inte har varit särskilt stor skillnad mellan de olika regeringarnas ambitioner att avstå från att lägga fram krångliga förslag. Jag kommer närmast, innan min riksdagsperiod, från ett jobb som rådgivare för människor som i akt och mening har bestämt sig för att starta företag. Jag har också själv under ungefär 15 år bedrivit företagsverksamhet i olika former och är ganska väl medveten om de regler som gäller och har gällt. Och det är ingen tvekan om att det krävs en hel del energi, uthållighet och tålamod att vara småföretagare i det här landet. Jag har också, precis som Isa Halvarsson, tagit mig en titt på broschyrfloran som gäller reglerna för företagsbeskattning. Under förra veckan hade vi ju möjlighet att vara ifrån det här huset och den kungliga huvudstaden. Jag passade då bl.a. på att tillbringa en av de dagarna på det lokala skattekontoret i min hemkommmun, Eksjö. Det är alltid intressant att komma ut i verkligheten. Jag passade då också på, precis som Isa Halvarsson, att botanisera i den flora av broschyrer vi har. Jag har tidigare tittat på Riksskatteverkets alldeles utmärkta hemsida. Den som inte orkar gå till skattekontoret och hämta hela bunten kan där få en väldigt elegant översikt av den mångfald av broschyrer som är aktuell för ett företag. Det är litet kusligt. Jag tog t.ex. broschyren om det nya skattekontot. Vi var väl alla överens om att det var ett jättebra förslag och vi gladde oss åt att kunna förenkla för företagen. Men jag skulle vilja rekommendera er, vördade kolleger, att ta en titt i de där broschyrerna och läsa igenom reglerna för de perioder som skall redovisas för olika typer av skatter och avgifter. Försök att få ordning på vem som skall redovisa vad, när och hur, och vad det kostar om man gör fel och om det kommer för sent. Kanske är det så att vi har koncentrerat oss litet för mycket, eller egentligen mycket för mycket, på att skapa millimeterrättvisa från första skattekronan. Återigen slås jag av tanken att vi kanske skulle tänka oss att det finns ett utrymme underifrån där vi inte behöver ha alla dessa regler. Är det t.ex. egentligen någon vits med att ett företag som omsätter en halv miljon periodiserar kostnader och intäkter? Så stor skillnad är det inte för t.ex. en frisör i intäkter från år till år, men det finns regler som gör att de stora och de små företagen behandlas på ett ganska likartat sätt. Jag tror att det var Rolf Kenneryd som var inne på att det kan finnas behov av en ny och enklare företagsform. Jag delar uppfattningen att vi nog måste göra något för att radikalt förändra förutsättningarna för de människor som tar sig före att starta och driva egna företag i mindre skala. Så till ett par detaljer i betänkandet. Den ena har anknytning till de regler som gäller, nämligen avdragsrätten för arbetslokal i bostaden. Väldigt många företag startar sin verksamhet i hemmet. Det är ett typexempel på ett slags småsnålhet när man säger: Nej, men så här kan vi inte göra. Tänk om man använder rummet eller skrivbordet till någonting annat än företagsamheten! Men som man brukar säga: So what? Det spelar kanske inte så stor roll om man från samma stol ringer både till mormor och till en leverantör. Det viktiga är att den som startar ett företag får möjligheten att komma i gång utan att skuldsätta sig och ta för stora risker. Den typen av enkla förändringar i regelverket skulle kunna skapa incitament för att starta och driva mindre företag, som sedan förhoppningsvis kan växa sig större. Vi har också en helt ny situation på arbetsmarknaden. Vi glider över från ett läge där de flesta människor befinner sig i ett fast anställningsförhållande i något större företag till en situation där man i allt större utsträckning blir egensysselsatt i ett företag. Vi i Miljöpartiet tycker att det här är en positiv utveckling. Det är bra att människor tar ansvar för och kan påverka sin egen situation. Det är en del av en demokratisk utveckling som vi gärna ser gå vidare och även vill bidra till. Vi har i ett särskilt yttrande tagit upp den här frågan, och vi förväntar oss att det kommer förslag från kommande utredningar där även den här frågan tas upp. Vi tror att det vore bra med en betydligt större öppenhet för att pröva nya och kanske radikala vägar. Det går att säga mycket mer om de detaljregler som det kan vara intressant att titta närmare på när det gäller incitamenten till och möjligheterna för att starta och driva företag. Låt mig avslutningsvis bara nämna ett av de yttranden som vi har tillsammans med Vänsterpartiet. Det gäller yrkesfiskarna. Det är bra att det kommer sådana här förslag. Vi har diskuterat detta flera gånger, men vi kan konstatera att det är väldigt sent. Det har inte hänt någonting. Frågan är: Kan vi nu verkligen lita på att det kommer något förslag? Det viktigaste är kanske inte hur det ser ut. Det enklaste och mest realistiska är kanske det som jag tror att Rolf Kenneryd var inne på, nämligen ett yrkesfiskaravdrag. Det allra viktigaste inte minst för yrkesfiskarna är att det äntligen blir en förändring, så att man får en större konkurrensneutralitet gentemot andra som fiskar i samma vatten. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom de reservationer som vi har avgivit, men jag nöjer mig här med att yrka bifall enbart till vår reservation nr 4.

Fru talman! Ronny Korsberg sade att vi alla var överens om att skattekontot var bra. Jag vill verkligen påpeka att i varje fall vi från Folkpartiet inte tyckte det. Det har tyvärr uppstått ett enormt skattekaos. Många småföretagare är faktiskt rasande över det här systemet, kanske främst i dagens läge, därför att det har varit för dålig information. Man har inte vetat hur man skall göra. Det har inte funnits preliminärskattetabeller, och man har varit rädd på grund av att olika datum har varit i svang. Om man inte lämnar in deklarationen i tid, får man betala 1 000 kr i straffavgift. Om man inte betalar in pengarna i tid, får man dessutom betala en ockerränta. Jag skulle vilja fråga Ronny Korsberg hur han ser å ena sidan på hur det är när skattemyndigheterna gör fel, inte får ut preliminärskattetabeller i tid och inte kommer ut med informationen ordentligt i tid, å andra sidan på hur det är om den stackars småföretagaren gör fel på en dag eller så. Då får han betala enorma straffavgifter. Skulle man inte åtminstone i början, under en inkörningsperiod, kunna tänka sig att vara mer generös från skattemyndigheternas sida?
Fru talman! Jag är ledsen att jag inte kom ihåg att Folkpartiet hade motsatt sig det här. Jag tillhör dem som tycker att det här var ett bra förslag och ett bra beslut. Detta var en av de frågor som jag diskuterade med skattemyndigheten i förra veckan. Enligt vad man där säger har det inte varit så särskilt stora problem för företagen. De klarar det här med relativt gott mod, och man ser att det finns vinster förenade med det. I det stora hela kommer det alltså troligen att fungera väldigt väl. Men visst är det bekymmersamt att man haft så kort tid till förfogande. Man har haft problem med att få ut tabellerna. När det gäller de straffavgifter som tas ut vid förseningar delar jag helt Isa Halvarssons uppfattning. De är inte bra. Vi röstade också emot dem i kammaren. Vi tyckte att det var onödigt att ha den formen av bestraffning. Handläggare på skatteförvaltningen säger på direkt fråga om vad man kommer att göra, om företagare kommer för sent den första eller andra månaden på grund av att de kanske inte riktigt har förstått reglerna eller har tolkat dem fel: Vi vet inte riktigt ännu, men vi kommer naturligtvis att tillämpa det här med förnuft. Jag delar även där Isa Halvarssons uppfattning. Man får väl hoppas att skattemyndigheterna tillämpar regelverket på ett sätt som visar att de är medvetna om besvärligheterna. Men det finns också fördelar för företagarna. Den ockerränta som tillämpas när företagarna ligger efter är en sak, men de får också en ränta om de betalar in i förskott, och den är ofta faktiskt bättre än på de checkkrediter som en del företag har. Det kan alltså finnas både plus och minus i systemet, och man var på skattemyndigheterna medveten om att man kanske kommer att få en annan situation när det gäller inbetalningar och regleringar mellan företagen. Jag tror alltså inte att man bör se alltför pessimistiskt på detta bara därför att det har varit litet krångligt i porten. Vad jag ville peka på med mitt anförande var att även om vi i en majoritet är överens om att det på sikt är ett bra förslag, kan det ändå vara väldigt snårigt. Det var min poäng.

Fru talman! Det finns nu skäl att gå vidare och avskaffa dubbelbeskattningen för alla typer av företagsägande. Vi anser att den alltmer internationaliserade aktiehandeln kräver att så sker i svenskt näringsliv. Kristdemokraterna anser att regelverket bör utformas på samma sätt som gällde 1994 under den dåvarande regeringen. Kristdemokraterna anser att enligt särreglerna för beskattning av fåmansföretag utgångspunkten för en reform bör vara att delägare i fåmansföretag skall beskattas på samma sätt som delägare i icke fåmansägda företag. De s.k. stoppreglerna måste undanröjas. Vidare tycker vi att det är rimligt att utdelningen till delägaren beskattas som inkomst av kapital, efter det att man har tagit ut en marknadsmässig lön. Vad gäller förenklad enskild näringsverksamhet vill jag säga att vi tycker att statsministern har rätt när han säger att det måste bli lättare att driva små företag. Nu återstår att se med vilken entusiasm han kommer att ägna sig åt detta problem under innevarande valår. Det är väl nu om någonsin som detta skall göras. Småföretagare tycker att administrationen och regelverket är för tungt i förhållande till det lilla företagets resurser. Det handlar faktiskt om att inte kväva den konkurrensfördel som det lilla företaget har - nämligen enkelheten. Småföretagsdelegationen har nu redovisat ett antal åtgärder som kan vidtas omedelbart för underlätta livet för småföretagare och därmed öka inspirationen i företagen. Det har här sagts att det är fråga om 26 sådana åtgärder. Detta bör vara motiv nog för att riksdagen på onsdag skall bifalla reservationen nr 7 och verkligen gå till handling i detta fall. När det gäller yrkesfiskaravdraget anser vi att det inte längre finns någon anledning att nu dra frågan om detta i långbänk. Danmark har detta avdrag, och allt talar för att också EU kommer att godkänna det, om Sverige bestämmer sig för det. Min fråga till Lars Hedfors är: Kan regeringen tänka sig att stödja yrkesfiskarna genom att handla nu? Kristdemokraterna anser att royaltyinkomster skall vara skattefria under de två första åren. Därefter bör inkomsterna beskattas som kapitalinkomster. Slutligen till skatt vid generationsskiften. Arvsoch gåvoskattsförhållanden skapar i dag stora problem för familjeföretagen. Det är viktigt att vi förändrar reglerna. Som det ser ut i dag leder de ofta till att man vidtar omotiverade åtgärder som inte gynnar verksamheten och heller inte gynnar de anställda. Vi kristdemokrater anser att regelverket bör förändras så att det arbetande kapitalet kan bibehållas intakt vid arvsskiften. Fru talman! Mot denna bakgrund och med dessa argument vill jag reservera mig till förmån för reservationerna 6, 7, 11 och 17. Vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Att företagsklimatet är en ovanligt intensiv och het politisk fråga framgår med all önskvärd tydlighet av den hittillsvarande debatten. Att det är Moderata samlingspartiet och Folkpartiet som allra mest hämningslöst ägnar sig åt att svartmåla Sverige som företagarnation framgår med precis lika stor och önskvärd tydlighet. När man hör de borgerliga klagovisorna får man nästan ett intryck av att vi lever i helt skilda världar, eller åtminstone i helt skilda länder. Jag får ett intryck av att det inte handlar om att försöka göra några nyktra och sakliga beskrivningar utan att det handlar om något slags besvärjelser från de borgerliga partierna. Verkligheten är ju en helt annan. Det är faktiskt inte bara Carl Erik Hedlund som vistas i verkligheten. Vi är ganska många som är ute och får intryck från småföretagare, och för den delen också från storföretagare. Man måste vara både blind och döv om man inte ser, hör och förstår att de svenska företagen i dag blomstrar som aldrig tillförne. De kreerar jättelika vinster till sina ägare. Nyföretagandet i Sverige är större än någonsin. År 1996 startades ungefär 27 000 nya företag, och lika många startades år 1995. Antalet konkurser, Carl Erik Hedlund, som var rekordstort under den borgerliga perioden, är nu kraftigt minskande. De har halverats sedan 1992. Näringslivets investeringar ökar och närmar sig nu 70-talets och 80-talets rekordnivåer. De utländska investeringarna ökar dramatiskt och är högst inom hela EU. Det finns inget annat EU-land som har så höga utländska investeringar som Sverige. 1996 och 1997. Det är mer än vad den har ökat i t.ex. USA och mer än vad den har ökat med i Tyskland och i Storbritannien. Sysselsättningen har faktiskt ökat inom det privata näringslivet. Vi har fått 60 000 nya jobb just i det privata näringslivet. Det kan man jämföra med att det försvann hundratusentals jobb under den borgerliga perioden. Produktivitetsutvecklingen är dubbelt så snabb i Sverige som genomsnittet för EU. Att vi har ett gynnsamt företagsskatteklimat är ställt utom allt tvivel. Vi har 28 % i bolagsskatt, att jämföras med USA som har 40 %. Dessa siffror är inte någonting som jag står här och hittar på. Det är objektivt mätbara faktorer. Det går att kontrollera varenda en av dessa siffror i offentlig svensk och utländsk statistik. Det kan aldrig så intensiva borgerliga besvärjelser ändra på. Det är så. Till yttermera visso kan vi visa detta också på annat sätt genom att peka på litet mer subjektiva faktorer av typen attitydundersökningar som har gjorts bland företagsledare inom det svenska näringslivet och inom andra utländska näringsliv. För ungefär ett år sedan var det ett amerikanskt konsultföretag som gjorde en studie av företagsklimatet i 23 OECD-länder. Man intervjuade 740 företagsledare. Och hör och häpna! Sverige var bland de fyra länder som hade det gynnsammaste företagsklimatet. För inte heller så länge sedan gjorde ett kanadensiskt konsultföretag som heter KPMG - jag vet faktiskt inte vad den förkortningen står för - en undersökning av näringslivsklimatet i 42 olika städer. Det var 27 städer i Kanada och USA och 15 städer i europeiska länder. I Sverige var det Karlskoga, Göteborg och Malmö som undersöktes. Sverige kom på andra plats efter Kanada. Orsaken till det var, som det sades i undersökningen, att vi hade rimliga arbetskostnader och låga energikostnader, och vi hade och har en konkurrenskraftig företagsskatt. Man kan då fråga sig hur det kommer sig att det är på det viset, trots all borgerlig svartmålning - om vi försöker skingra bort det ett litet tag. Det beror naturligtvis på att vi har en bra konjunktur i Sverige just nu. Men den är ju bra också i andra länder. Andra jämförbara länder har precis lika bra konjunktur som vi har. Alltså måste orsakerna sökas inom landet. En av orsakerna, och den viktigaste orsaken, vilket bl.a. Anita Johansson har pekat på här tidigare, är att vi nu äntligen har fått ordning och reda i den svenska ekonomin. Det finns ett förtroende för svensk ekonomi. Det finns ett förtroende för Sverige. Det gör naturligtvis att räntorna sjunker, och de har sjunkit dramatiskt. Det finns ingenting som är så viktigt för små och medelstora företag som en låg räntenivå. Socialdemokraterna har tillsammans med Centerpartiet genomfört skattesänkningar för små och medelstora företag med i storleksordningen 4-5 miljarder kronor. Det säger de borgerliga partierna inte särskilt mycket om. Vi har en förmånlig bolagsskatt. Vi har genomfört förenklingar. Jag vågar trots de attacker som varit här påstå att skattekontona är en klar och tydlig förenkling. Det är väl inte särskilt märkvärdigt att man i ett inkörningsskede har litet små problem med dessa skattekonton. Men det kommer att ordna sig så småningom. Det kan vi vara alldeles säkra på. Det är en klar förenkling som kommer att välkomnas av företagen. Det finns naturligtvis också många andra faktorer som är viktiga för det svenska företagsklimatet. Det gäller hela infrastrukturen, kommunikationer, utbildningsväsende, osv. Det skall naturligtvis erkännas att det fortfarande finns företagare som klagar, och de har anledning att klaga på vissa saker. Jag påstår inte för min del att allting är bra och att allt är frid och fröjd när det gäller svenskt företagsklimat. Reglerna är krångliga i många fall. Reglerna är krångliga när det gäller skatter, och reglerna är krångliga för småföretagen. Det är en massa pappersexercis som vållar irritation. Det är ingen tvekan om det. Det kan vi mycket väl erkänna. De sakerna måste åtgärdas. Det vi kan se är att saker och ting är på gång. Det håller på att hända saker där. Vi skall skapa enklare regler för egenföretagarna. Vi skall skapa enklare regler för fåmansföretagen, t.ex. när det gäller de nu så omdebatterade stoppreglerna. Det finns mycket att göra inom arbetsmarknadspolitiken - hela denna väldiga flora av åtgärder som borde reduceras. Vi måste ta itu med fusk och skattebrottslighet inom den svenska företagsvärlden. Det är absolut nödvändigt för de seriösa företagen. Annars konkurrerar de inte på lika villkor. Fru talman! Jag skall också säga några ord om några reservationer - dock inte alla, det lovar jag. Reservationerna 1-4 handlar om bolagsskattens nivå. Moderater och folkpartister godtar i de här reservationerna bolagsskattesatsen på 28 %. Men jag kan inte undgå att peka på den moderata reservationen. Den är nämligen enligt mitt förmenande smått patetisk. I reservationen finns inte den minsta invändning mot utskottsmajoritetens förslag - inte ett skvatt. Man håller med utskottsmajoriteten. Det man reserverar sig mot är Vänsterpartiets och Miljöpartiets reservationer. Detta är en reservationsteknisk innovation! Det är möjligt att Moderaterna kommer att fortsätta på den banan så småningom. I sak har de ju rätt - bolagsskatten skall vara 28 %. Det är bra. Det finns absolut ingen anledning att höja bolagsskatten i den arbetsmarknadssituation som vi befinner oss i nu. Vi vet nämligen - det är belagt på många olika sätt - att en låg bolagsskatt är viktig för att attrahera kapital, t.ex. utländskt kapital, till svenskt näringsliv. I reservation 5 återkommer det gamla borgerliga kravet, som vi har diskuterat här tidigare, på slopande av den s.k. dubbelbeskattningen av företagen. Får jag då bara erinra om - och det har gjorts redan tidigare här - att vi har gjort en rejäl lättnad i dubbelbeskattningen för de mindre företagen. Det har vi tyckt varit tillräckligt. Vi tror inte - eller rättare sagt, vi vet egentligen - att en generell lättnad av den s.k. dubbelbeskattningen inte betyder särskilt mycket för investeringsnivån. Detta har vi diskuterat så pass mycket genom åren att man faktiskt borde ha lärt sig det vid det här laget. Dessutom tycker vi att det är smått otillständigt att sänka skatten för aktieägare och kapitalägare i en situation där vi skriker efter pengar till vården, sjukvården, skolorna och omsorgen. Det tycker vi är en fördelningspolitik som inte hör hemma i Sverige. Reservation nr 6 behandlar de s.k. stoppreglerna för fåmansföretag. Regeringen har fått kritik för detta. Min motfråga till Carl Erik Hedlund blir: Varför gjorde ni ingenting mot stoppreglerna när ni hade regeringsmakten? De infördes ju 1976, och sedan dess har vi inte bara haft en, utan fyra stycken tror jag, borgerliga regeringar. De har inte gjort ett skvatt, precis som Per Rosengren har påpekat här. Svara på det, Carl Erik Hedlund! Varför har ni inte gjort något åt stoppreglerna? Ni har ju ändå mage att stå och kritisera oss för dem. Det måste finnas någon form av stoppregler i en situation där man har en så hög grad av identitet mellan företaget och ägarna. Men reglerna är krångliga, och vi gör vad vi kan för att förenkla dem. Det är mer än vad man kan säga att den borgerliga regeringen gjorde. I reservationerna nr 7 och 8 är det också fråga om kritik mot krångliga regler. Det gäller de s.k. egenföretagarna. Som Per Rosengren har sagt införde ni ju de reglerna själva under den borgerliga tiden! Varför gjorde ni dem inte enklare när ni införde dem? Isa Halvarsson har faktiskt sagt att hon ångrar detta, och att hon tyckte att det var fel. Då blir min fråga till Isa Halvarsson: Varför kritiserar hon oss för de här reglerna nu, om hon tycker att ni själva gjort fel? Då skall hon väl inte kritisera oss för dem? Även om det rådde en bred enighet om att vi skulle införa dessa regler för egenföretagarna så påpekade vi mycket noga att de måste ses över eftersom de blir krångliga. Jag skall inte gå inte på fler reservationer eftersom jag ser att tiden lider. Men jag måste få ställa ytterligare en fråga till Isa Halvarsson och till Folkpartiet. Ni upprepar gång på gång att ni skall sänka företagsstödet och på det viset kunna finansiera både det ena och det andra. Jag hoppas att jag får ett svar på min fråga här i kväll. Den lyder: Vilka företagsstöd skall ni sänka, och hur mycket pengar skall ni ta in på det? Försök förklara det, så skall jag vara nöjd och belåten. Sammanfattningsvis och avslutningsvis vill jag säga att Sverige har ett bra företagsklimat. Det kan bli bättre. Det är rätt mycket krångel - det håller jag med om - och det drabbar småföretagen. Men vi håller på att arbeta med detta. Förslag kommer under våren för att göra det hela enklare och bättre. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det är spännande att höra på Lars Hedfors talekonst. Han tycker att vi som har synpunkter på företagsklimatet m.m. är patetiska. Dessutom är vi blinda och döva när vi rör oss i Sverige. Vi verkar inte vara i samma land, och vi ser inte samma saker. Detta kan jag vända på. I hela mitt vuxna liv har jag rört mig i företagsvärlden. Jag gör det fortfarande. Jag läser inte bara enkäter, och jag sitter inte bara och tittar på kanadensiska, engelska och andra utredningar. Jag lyssnar, och jag lever med företagen. Jag vet vad de säger. Det är intressant att Lars Hedfors säger att svenska företag blomstrar, och att det finns ett sådant fantastiskt nyföretagande. Sanningen är ju att det är enmansföretag som startas. Det läggs ned fler företag. De går inte i konkurs - men de läggs ned. Det visar statistik som presenterades så sent som i går på ett symposium på IVA. Den visar att det inte finns någon tillväxt. Hindren för tillväxt är så stora att vi inte kommer att kunna klara det hela. OECD:s rapport kom i går. Den säger ungefär samma saker som vi, nämligen att dubbelbeskattningen är ett hinder, att småföretagen inte får kapital så att de kan expandera, att arbetsmarknadsreglerna måste ändras och att Sverige lever farligt. Man varnar och hissar röd flagg. Men det ser inte herr Hedfors. Han är i den bästa av världar. Det måste kännas väldigt skönt. Jag har en fråga. Kan Lars Hedfors förklara det som står om dubbelbeskattningen i betänkandet? På vilket sätt kommer de små företagens investeringar att skadas om dubbelbeskattningen skulle avskaffas? Det står faktiskt så i betänkandet. Hur kan investeringarna skadas, och hur kan det bli för litet pengar till dem om riskkapitalet väsentligt ökas? Det är för mig en gåta. Men jag förstår att Lars Hedfors måhända har svar på det också. Och varför vill ni inte diskutera småföretagens framtid när antalet jobb minskar? Sysselsättningen har ju de facto sjunkit under denna period. Det finns det siffror på.
Fru talman! Sysselsättningen har sjunkit, men den har stigit i det privata näringslivet med 60 000 nya jobb, Carl Erik Hedlund. Orsaken till att den har sjunkit är att vi har varit tvungna att genomföra ett saneringsprogram för att reda upp det ekonomiska moras som Carl Erik Hedlunds partivänner m.fl. ställde till med under den föregående valperioden. Dubbelbeskattningen, Carl Erik Hedlund, är ganska lätt att förklara. Om man sänker eller avskaffar den s.k. dubbelbeskattningen kommer de mindre företagarna relativt sett i ett sämre läge än de var i innan. Det kommer att höja avkastningskravet på de små företagen, och det är inte särskilt bra för dem. OECD:s rapport, Carl Erik Hedlund, är ju i själva verket en enda stor lovsång till den svenska ekonomin. I vissa bisatser pekar man dock på saker och ting som inte är särskilt bra, och det är sådana saker som vi känner till och vill försöka åtgärda. Sedan förväntar jag mig ett svar från Carl Erik Hedlund: Varför gjorde ni ingenting åt stoppreglerna? Varför skapade ni ett skattesystem för egenföretagarna som ni nu kritiserar själva? Det vore väldigt bra om jag kunde få svar på det.
Fru talman! Det är bra att vi är överens om att sysselsättningen har sjunkit. Det har varit en viss ökning i den privata sektorn, men det räcker ju inte! Och man kan inte påstå med någon form av trovärdighet att det är bra och att ekonomin är sanerad när arbetslösheten är så hög och sysselsättningen så låg. Då är Sveriges ekonomi inte i balans. Möjligtvis är statsfinanserna ordnade, men i så fall på grund av skattehöjningarna. Det här med dubbelbeskattningen fick jag inget svar på. Relativ sett blir det sämre, säger Lars Hedfors, men man lever inte på någonting relativt. Riskkapitalet kommer att öka i omfattning, och det kommer att vara bra för både små och stora företag. Räntan kommer att sjunka på det sättet. Inlåsningseffekterna försvinner, och det kommer att bli en rörlighet på marknaden. Det kommer att skapas nya företag, och vi får en vitalitet - precis det vi behöver. Detta är, vad jag vet, 95 % eller något sådant av alla ekonomer i världen överens om. Men dem har förmodligen inte Lars Hedfors träffat. Han har träffat några litet mer udda som kan förklara det här med det relativa. Så här är det! Det blir mer riskkapital, och då blir det bättre förhållanden för alla. Lars Hedfors att det är bra om svenska företag på grund av dubbelbeskattningen blir uppköpta av utländska företag och flyttar sina huvudkontor, precis som Pharmacia & Upjohn har gjort och som andra kanske är på väg att göra? De säger: Vi är inte svenska längre. Vi har majoriteten av våra aktieägare utanför landet. Det är ju en följd av detta. Är det bra eller dåligt?
Fru talman! Jag får väl nästan resignera när det gäller att få ett svar på frågan om stoppreglerna. Det vill alltså inte Carl Erik Hedlund tala om, och jag förstår honom. Det är det dåliga samvetet som stänger igen munnen på den punkten. Det gäller också reglerna för de enskilda företagen. På de punkterna har vi genom hans tystnad fått ett utomordentligt svar. Sedan tycker jag att det är rätt magstarkt av Carl Erik Hedlund att säga att den svenska ekonomin inte är sanerad - vi har ju arbetslösheten kvar. Det magstarka är att arbetslösheten ju är vad den borgerliga regeringen lämnade efter sig som ett arv åt oss. Nu kräver ni av oss att vi skall få ned arbetslösheten på relativt kort tid. Vi vet alla att det är väldigt lätt att driva upp arbetslösheten. Ni fyrdubblade arbetslösheten i Sverige. Vi håller på att pressa ned arbetslösheten, procent för procent, i Sverige just nu. Det kommer att fortsätta; det kan Carl Erik Hedlund vara alldeles övertygad om. Beträffande dubbelbeskattningen är det ganska klart, och det sade jag i mitt anförande, att om man avskaffade denna skulle det inte ge särskilt mycket nya investeringar och inte särskilt många nya jobb. Det är dessutom väldigt kostsamt. Vi vet också att aktieköp kanske är det allra mest lönsamma sättet att spara på. Varför, Carl Erik Hedlund, skall man gynna detta ytterligare genom skattesänkning? Jag tycker att det här är en utomordentlig illustration till den moderata fördelningspolitiken: Gynna höginkomsttagare, gynna kapitalägare! Det är det som det handlar om.
Fru talman! Varför kritisera oss, säger Lars Hedfors, när jag har sagt att jag tycker att reglerna för räntefördelning och expansionsmedel är för krångliga? Varför kritiserar jag Lars Hedfors när han erkänner detta? Jo, därför att ni har haft fyra år på er att ta bort dem och ni har inte gjort det. Det är naturligtvis ett problem att vi inte har samma beslutsunderlag. Socialdemokraterna säger att vi borgerliga svartmålar. De siffror vi använder är SCB svartmålar i sina AKU-siffror som visar att sysselsättningen mellan januari 1997 och januari 1998 minskade med 20 000 personer? Menar Lars Hedfors att SCB svartmålar och hittar på när man tar fram siffror på att egenföretagarna under samma period har minskat med 21 000? Det kan väl ändå inte vara möjligt. Menar Lars Hedfors att OECD svartmålar och hittar på när man i sin nya statistik visar att Sverige har halkat ned i rangordningen över ländernas inkomst per person? Där har vi nu blivit omkörda av både Irland och Finland. Vårt land intar bottenplaceringen i Norden och ligger under EU-genomsnittet. Den andra OECD-prognosen säger att färre människor kommer att ha jobb 1999 än 1996. OECD varnar för en medioker utveckling av ekonomin på längre sikt och för att Sverige fortsätter att halka efter fler Detta är väl ändå sådant som man måste ta till sig, även om man tillhör ett regeringsparti.
Fru talman! För att jag inte skall glömma bort det, och för att inte Isa Halvarsson skall glömma bort det, skall jag upprepa mina frågor som jag ställde i talarstolen. Vilka företagsstöd är det ni vill ta bort? Och hur mycket är det ni vill dra in från företagen? Det skulle vara utomordentligt bra om Isa Halvarsson ville försöka reda ut det. Det går nämligen inte att bara slänga ur sig litet vårdslöst att nu skall vi dra in företagsstöd. Vi måste veta vad det är för företagsstöd som skall dras in. Nästa fråga till Isa Halvarsson, som inte heller är besvarad, gäller stoppreglerna, som ni kritiserar så våldsamt. Varför gjorde ni ingenting åt dem när ni hade regeringsmakten? Nästa fråga rör de enskilda företagen. Hur kunde ni göra ett så krångligt förslag? Och hur kan ni kritisera oss för detta nu? Vi är i full färd med att försöka förenkla reglerna så mycket som det över huvud taget går. Det kommer ett förslag under hösten som Isa Halvarsson skall få ta ställning till. Det där med att sysselsättningen har minskat med 20 000 är ett propagandistiskt jippo. Det har den gjort. Men det är ju därför att vi har varit tvungna att föra en saneringspolitik för att reda upp det ni ställde till med under de där tre åren. Därför sjunker sysselsättningen. Därför har sysselsättningen sjunkit i den offentliga sektorn. Men det stora glädjeämnet, och det kunde kanske Isa Halvarsson också glädja sig åt, är ju att vi har fått 60 000 nya jobb i det privata näringslivet. Men jag hade som sagt tre frågor. Isa Halvarsson har chansen att svara på dem nu.
Fru talman! Vi har föreslagit att man skall ta bort bl.a. de många företagsstöd som snedvrider konkurrensen. Vi har talat om ungefär 8 miljarder - inte alls de massor av miljarder som förekommer i debatten. Vi tar bort ungefär hälften av detta inom arbetsmarknadspolitiken. Vi har nämligen en tro på att vår politik är betydligt bättre än er politik och att vi får betydligt större tillväxt i ekonomin. Det är nästan litet löjligt. Jag har ju sagt att vi nu kräver att alla dessa krångliga regler skall avskaffas. Jag har sagt att jag beklagar att den borgerliga regeringen inte orkade göra det. Det är väl en ursäkt så god som någon. Lars Hedfors bara tjatar: Varför och varför? Jag ber ju om ursäkt. Jag säger ju att det tyvärr var så. Men ni då, Lars Hedfors har väl inget att slå sig för bröstet för. Det har gått fyra år som ni inte har gjort någonting på.
Fru talman! Det satt ganska långt inne att få reda på något om företagsstödet, och Isa Halvarsson preciserar sig inte alls. Hon säger att man skall ta bort de företagsstöd som snedvrider konkurrensen. Vilka är det? Det är ungefär 8 miljarder kronor, men det är ingen exakt siffra precis. Jag återkommer till egenföretagen. Jag tycker att det är litet trist att Isa Halvarsson eller jag kanske skall säga Folkpartiet, för det var kanske Karin Pilsäter som satte sitt namn på en reservation som kritiserar oss för någonting som ni åstadkom. Sedan är det klädsamt att Isa Halvarsson tar avstånd från det här. Det tycker jag är klädsamt och det uppskattar jag.
Fru talman! Lars Hedfors målar bilden av Sverige och nuläget väldigt skön. Jag tycker att det nästan ser ut som om han tror på den bilden. Verkligheten är faktiskt att de som hade huvudansvaret för regeringsmakten under 70 och 80-talen skapade den här krissituationen som det nästan har krävts två regeringar för att rätta till. Ni har gjort det genom att höja skatterna med 70-80 miljarder kronor, och så står Lars Hedfors här och säger att allting är gott och väl. Det bekymrar mig allra mest. Statsministern har åtminstone sagt att vi behöver ha fler små företag. Det är för att nästan alla ekonomer är överens om att det är där de nya arbetstillfällena skapas. Det är arbetstillfällena som är vårt bekymmer här i kväll när vi argumenterar gentemot Hedfors. Hedfors har en helt annan bild. Förmodligen är det bland storföretagen han har varit, i divisionen bland fallskärmarna. Den socialdemokratiska modellen bygger på stora företag, stora kommuner, stora landsting och stora fackföreningar. Men detta löser inte problemet med sysselsättningen, det visar verkligheten. Det är ett bekymmer att man inte har en helhetssyn inom socialdemokratin. Statsministern börjar se att någonting måste hända, men Lars Hedfors har uppfattningen att allting är väl. När skall vi få se en helhetsbild på detta som kan stämma, så att vi kan få se en åtgärd?
Fru talman! Jag tycker nog att jag ägnade mig åt litet självkritik också. Har Holger Gustafsson inte uppfattat det är det att beklaga. Jag sade att allting inte är frid och fröjd, det är mycket som återstår att göra. Det är krångliga regler för småföretagen. Det är besvärliga skatteregler. Dem skall vi göra någonting åt. Det kommer förslag. Det var någon som var inne på det tidigare när det gäller småföretagare. Småföretagardelegationens förslag är under beredning, så visst är vi intresserade av att göra någonting för småföretagen. Vi vet lika väl som alla andra att det är där den stora potentialen finns när det gäller att anställa folk. Vi försöker faktiskt också att slå vakt om småföretagen. Men vad har Holger Gustafsson att säga om stoppreglerna? Varför gjorde ni ingenting åt detta när ni var i regeringsställning? Det vore väl trevligt om vi kunde få ett svar på det. Hur bedömer Holger Gustafsson förslaget från den borgerliga regeringen när det gäller egenföretag? Det kanske jag kan få en kommentar till.
Fru talman! Jag vill säga att den beskrivning som Hedfors gjorde i talarstolen förut inte visar särskilt mycket självkritik. Den har möjligen kommit under debattens gång, och jag tycker att det är klädsamt om en sådan ödmjukhet kan komma. Från vår sida finns det ingen prestige i om det finns dåliga förslag som en tidigare borgerlig regering har lagt fram. Nu är det faktiskt ni som sitter i regeringen. Skall någonting förändras är det er vi ställer kraven på, oavsett om socialdemokraterna ligger bakom dåliga förslag eller om det är borgerliga förslag. Nu sitter ni i regeringen, nu väntar vi att förslagen på förändringar skall komma från er. Det är mitt svar.
Fru talman! Jodå, Holger Gustafsson, det kommer sådana förslag. Det låter väldigt vackert när Holger Gustafsson säger att han för sin del inte har någon som helst prestige när det gäller gamla dåliga borgerliga förslag. Det är mycket bra att han säger det. Men varför kritiserar han i sina reservationer oss för dessa dåliga förslag? Förklara det för mig! Det får jag inte att gå ihop.
Fru talman! Det här börjar likna de stora myternas hus. En av de mest odlade myterna har vi fått höra i alla de socialdemokratiska anförandena i dag, att vi har statsfinanser i balans. Inte har vi statsfinanser i balans. Som ekonom har jag väldigt svårt att acceptera när man säger att man har statsfinanserna i balans. Det kan man säga att man nästan har uppnått genom att sälja ut en mängd statlig egendom. Hur kan man kalla det för att ha statsfinanser i balans? Det var det första. För det andra vill jag säga att det är väldigt intressant när Hedfors säger att det är någon form av naturlag att bolagsskatten skall vara 28 %, för då är den optimal. Men vi vet i dag att de stora bolagen inte betalar de 28 procenten. De betalar 7-8 % och en del betalar ingenting. Hur kan Hedfors säga att just 28 % är det optimala? Det stämmer inte alls. Sedan kommer jag till det mest intressanta. Så här sade Hedfors: Att sänka skatten för aktie och kapitalägare är en fördelningspolitik som inte hör hemma i Sverige. Förklara då för mig hur man kan gå in och förmögenhetsskattebefria de starkaste och största miljardärerna i detta land. Hur stämmer det med den meningen? Smaka på den en gång till: Att sänka skatten för aktie och kapitalägare är en fördelningspolitik som inte hör hemma i Sverige.
Fru talman! När det gäller förmögenhetsskatten får vi kanske gå tillbaka litet grand i historien. Orsaken till att Persson och kompani, dvs. Persson i Hennes & Mauritz, inte betalar någon förmögenhetsskatt kan man ytterst finna i det faktum att vi har befriat det s.k. arbetande kapitalet från skatt. Någonstans måste man dra gränsen, och de som är huvuddelägare anses ha ett arbetande kapital. Jag vill erinra Per Rosengren om att dåvarande vpk väldigt hårt drev frågan om att skatten på det arbetande kapitalet skulle avskaffas. Han kanske inte minns det, för han var inte med. Sedan är det som Anita Johansson har förklarat. Vi stod i en tvångssituation när ett antal företagsledare för stora företag var beredda att antingen flytta över sitt företag till OTC-listorna eller helt enkelt flytta utomlands, vilket Persson helt klart var på väg att göra. Då hade vi inte haft någonting att dra skatt på. Då hade skattebasen försvunnit. Jag har aldrig, Per Rosengren, sagt att 28 % är optimalt. Då felciterar Per Rosengren mig om han säger det. Det jag har sagt är att det inte är läge för att höja bolagsskatten i denna arbetsmarknadspolitiska situation. Det är stor skillnad på det. Statsfinanserna är i balans. Det är klart att det har sålts ett och annat statligt företag. Jag kan också göra den lilla reflexionen, Per Rosengren, att om Per Rosengren och hans politik hade fått råda, med den ohämmade överbudspolitik som ni ägnar er åt, hade statsfinanserna varit i ett ännu sämre läge än de är nu.
Fru talman! Vår överbudspolitik bestod i att vi hade en budget som låg 1,8 miljarder, 0,1 % av BNP, över det socialdemokratiska förslaget. Det var en ohämmad överbudspolitik, det håller jag med om. Det var hemskt. Problemen när det gäller aktie och förmögenhetsbeskattning är att man i strid med Lagrådet har olika regler för O-listan och A-listan. Det är där de stora skevheterna uppstår. Det är en fullkomligt vansinnig konstruktion att ha en 25 procentig innehavsgräns för arbetande kapital. Det innebär att ni skattebefriar i stort sett alla miljardärerna i fråga om förmögenhetsskatten. Jag har svårt att förstå hur en socialdemokratisk regering kan göra så. Det finns andra sätt att definiera arbetande kapital på som departementet har varit inne på i tidigare promemorior och som är betydligt mer intelligenta än den generella skattebefrielsen - som gör miljardärerna till skattefrälse. Jag uppfattar det så att Hedfors tyckte att 28 % var bra. Samtidigt betalar inte företagen ens 28 %. Hur kan man fastna vid att 30 % skulle hämma sysselsättningen så oerhört? Men 28 % är precis lagom för att sysselsättningen skall skjuta fart. Med förlov sagt är det att förenkla debatten en aning.
Fru talman! Om företagen inte betalar mer än 7 % är det antingen fel på skattereglerna eller fel på företagen. I många fall är det fel på företagen. De försöker komma undan skatt. Det har vi fullständigt klart för oss. Då måste man försöka ändra på reglerna så att man kan undvika detta. Det finns ett arbete på gång inom Företagsskattekommittén. Om Per Rosengren ger sig till tåls kommer han att finna att det finns förslag när det gäller t.ex. koncernreglerna. Det kommer att närma sig Sedan var det förmögenhetsbeskattningen. Om det arbetande kapitalet skall skattebefrias - vilket Per Rosengren alldeles uppenbarligen tycker att man skall göra, det var faktiskt en fråga som drevs av Vänsterpartiet - kommer man i svåra gränsdragningsproblem. Per Rosengren får vara beredd att ta en del av ansvaret för det.

Fru talman! Sverige har byggt upp sitt välstånd på skogen och malmen. Det är basindustrier som är beroende av närheten till råvaran och därför inte är så lätta att flytta på. Basindustrierna är fortsatt viktiga för Sverige. Men många av de nya jobben kommer inom helt andra branscher. Ola Karlsson och jag har i en enskild motion på fullaste allvar framhållit att Sverige måste skapa villkor som kan göra att interaktiv underhållningsindustri kan gro och växa inom landet. Eftersom råvaran inom denna industri är kompetens, är den lika lättrörlig som skogsråvaran är fast rotad, dvs. den kan lokalisera sig där förutsättningarna är gynnsammast. Man behöver inte vara speciellt synsk för att förstå att interaktiv underhållning definitivt är en framtidsbransch. Om inte svenska staten är framsynt och på alla sätt underlättar för företag inom denna bransch kommer vi att gå miste om både inkomster och arbetstillfällen. Ett exempel: Svenska tillverkare av dataspel har i dag möjlighet att lägga hela eller delar av sin utvecklingsverksamhet i Kanada, antingen i ett eget dotterbolag eller genom att skriva kontrakt med något där befintligt företag. På det sättet kan man sänka sina kostnader dramatiskt. Kanada erbjuder nämligen fem års skattebefrielse och ytterligare tre år med 40 % Eftersom arbetskraften redan i dag rekryteras globalt, spelar det ingen roll för företagen var de lokaliserar sig. Riksdagsmajoriteten måste inse att den IT baserade industrin är lättrörlig och att Sverige måste kunna erbjuda de bästa förutsättningarna på alla sätt för att IT-industrierna skall växa i Sverige. Då kan man inte fortsätta med en skattepolitik som utgår från att svenska företag är bundna till Sverige på grund av att råvaran finns här. Det är inte längre så att det vi har finns i Sverige. De vi har kan ha det i hela världen.

Fru talman! Marie Engström har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att bristande moral inte skall undergräva skattesystemet. Interpellationen har överlämnats till mig. Det är riktigt som Marie Engström skriver i sin interpellation att även skattemyndigheterna har fått kännas vid besparingar under regeringens saneringsprogram för att rädda landets ekonomi och välfärd. Regeringen har dock vidtagit en rad åtgärder för att motverka fusk och skatteundandraganden. 200 miljoner kronor per år har tillförts myndigheterna för förbättrade skattekontroller. fr.o.m. i år inrättas särskilda brottsutredande enheter inom skattemyndigheterna för att bättre utnyttja den kompetens och erfarenhet som finns inom skatteförvaltningen. Samtidigt är en ny ekobrottsmyndighet under uppbyggnad. Vidare har generalklausulen mot skatteflykt getts en ny och något skarpare utformning inom ramen för bevarad rättssäkerhet, och därutöver har reglerna för taxeringsrevision setts över och förstärkts. Jag har i en interpellationsdebatt i november förra året framhållit att den omdömeslöshet som ett antal företagsledare och politiska förtroendemän gjort sig skyldiga till under senare år självklart riskerar att skada samhällsmoralen. Ett förfall i den svenska samhällsmoralen skulle också få ekonomiska följder. Om skattefusk och svartjobb breder ut sig får stat och kommun mindre resurser att använda till vården, omsorgen och skolan. Om redan högavlönade ökar sina löner kraftigt och ges orättfärdiga fallskärmsavtal försvåras lönebildningen. Det i sin tur förhindrar möjligheterna att pressa tillbaka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Fru talman! Det behövs därför mer av gemensamt ansvarstagande och mindre av egoism och girighet i det svenska samhället. Vi behöver fler goda förebilder inom både politik och näringsliv som kan hjälpa till att återupprätta sammanhållningen i samhället. Regeringen har för att förhindra orimliga fallskärmsavtal inom statliga bolag begränsat avgångsersättningen till maximalt två årslöner, kombinerat med ett krav på samordning med övriga inkomster. Jag tror att det vore bra för sammanhållningen i vårt land om det privata näringslivet kunde följa efter och tillämpa liknande begränsningar. Regeringspartiet välkomnar en offentlig debatt om etik och moral. Som interpellanten säkerligen vet tillsatte den socialdemokratiska partistyrelsen redan i maj 1996 en etikkommitté under ledning av riksdagsman Arne Kjörnsberg för att uppmärksamma och diskutera moralfrågor. Arbetsgruppens synpunkter och förslag har presenterats i en omfattande rapport som ligger till grund för pågående diskussioner. Jag hoppas att samtliga riksdagspartier tillmäter denna fråga lika stor betydelse. Regeringen har nyligen tillsatt en demokratikommitté med uppgift att analysera den nya situationen i politik och samhällsutveckling och arbeta fram förslag om hur vårt folkstyre skall kunna vitaliseras och vår demokrati stärkas. Frågan om demokratins legitimitet och samhällsmoralen kommer säkerligen att diskuteras också i detta sammanhang.
Fru talman! Problematiken kring just fantasilöner och omotiverat höga avgångsvederlag eller fallskärmar har upprört under en längre tid. Det är både förmånernas storlek och sättet på vilket förmånerna kommit till som påverkar möjligheterna att upprätthålla moralen och tilltron till vårt samhälle. Om människor nu upplever att det finns en typ av brödraskap - att man belönar varandra med olika förmåner - blir det väldigt svårt att hålla ihop, kanske i synnerhet nu i tider av besparingar, neddragningar osv. För några veckor sedan gick skattechefen i Stockholm ut med en varning. Han talade om att lojaliteten gentemot hela vårt skattesystem är i gungning. Han gjorde sitt uttalande efter att ha fått reaktioner från många människor efter den strida ström av s.k. affärer som varit och som tydligen aldrig upphör. Budskapet är ju: Om ingen annan gör rätt för sig, varför skall då jag göra rätt för mig? Vi i Vänsterpartiet har i och för sig sagt att skattemyndigheterna behöver mera pengar för kontroll etc. men egentligen är inte detta det största problemet. Det finns ju hela tiden en gräns för vad som så att säga kan kontrolleras fram. Frågan måste mera upp på ett moralisk-etiskt plan. Det är där som diskussionen måste föras. Vidare är det viktigt att orimliga löner och ersättningar inom den statliga sektorn omförhandlas. Vi har lagt fram förslag om att staten som arbetsgivare skall ha statsministerns lön som tak när det gäller lönesättning för ledande befattningshavare. Det är också viktigt att det finns en dialog med näringslivets toppar. De måste förstå att de inte kan befinna sig i en egen gräddfil. De har, och de skall ha, ögonen på sig hela tiden, för de spelar en viktig roll som både normsättare och opinionsbildare. Det krävs också att vi politiker tänker över vad vi gör med skattebetalarnas pengar, hur vi hanterar skattebetalarnas pengar. Att t.ex. ägna sig åt kontokortsfiffel eller att göra oseriösa deklarationsavdrag bidrar inte precis till att trovärdigheten ökar hos allmänheten. Jag uppskattar vissa delar av statsrådets svar på min interpellation. Framför allt uppskattar jag att statsrådet säger att det behövs ett större gemensamt ansvarstagande och ett mindre inslag av egoism och girighet i det svenska samhället. Det är skönt att vi är överens om det. Likaså behöver vi fler goda förebilder både inom näringslivet och bland höga befattningshavare, liksom inom politiken. Dessutom uppskattar jag naturligtvis den etikkommitté som finns. Förhoppningsvis diskuterar man där de här frågorna. Kanske hjälper det inte att vi bara diskuterar frågorna. Kanske behöver någonting mera konkret göras. Jag skulle vilja fråga statsrådet Peterson om regeringen inte för diskussioner som handlar om att mera konkret ta kontakt med näringslivets företrädare. Vid lönesättningen inom staten gäller det att verkligen se över nivåerna. Man kan t.ex. lägga ett tak i enlighet med de förslag som vi i Vänsterpartiet har lagt fram. Vidare gäller det att se över regelverket och att kanske initiera sådana här diskussioner ute på skolorna. Detta behöver nog också göras inte bara inom partierna utan inom politikerkåren över huvud taget. Kanske skulle vi rent av kunna tänka oss att ha permanenta etikkommittéer.
Fru talman! Det är väldigt bra att Marie Engström har tagit upp den här frågan. Jag tror att det är bristen på tal om etik och moral som gjort att vi fått alla de skandaler som vi, tyvärr, har fått åse, särskilt under senare tid. Det är bra att det finns grupper som arbetar med frågorna om etik och moral. Jag sitter med i den etikkommitté som har skapats av intresserade människor i riksdagen och leds av Barbro Westerholm. Vi försöker på vårt sätt att diskutera frågan och hur vi skall lyfta den framåt. Jag skulle vilja ställa en fråga till Thage G Peterson om våra barn och ungdomar. Är det inte hög tid att även på skolschemat lyfta fram frågor om god etik och moral? De lyfts fram och får en status i barnens utbildning på alla nivåer. Om vi inte kommer åt dessa frågor så att barnen från början får lära sig vad som är rätt och fel, vad som är mitt och ditt, blir det svårt för dem att upp i åldrarna betrakta dessa frågor som deras hjärtefrågor. Samtidigt är hela samhället betjänt av att vi har gemensamma regler, precis som vi har gemensamma regler i trafiken. Att leva efter gemensamma regler gör ju att livet blir lättare att leva. Fru talman! Ibland har det varit så att vi kristdemokrater har betraktats som gammalmodiga när vi har talat om etik och moral. Allt vi ser i samhället av våld och ekonomisk brottslighet är bevis för att frågorna måste hanteras på ett annorlunda sätt än vad vi hittills har gjort. Min fråga till Thage G Peterson är: Kan regeringen tänka sig att arbeta med frågorna så till vida att de ges en tydlig plats i skolschemat?
Fru talman! I stort delar jag Marie Engströms uppfattning. Jag har inte så många kommentarer till hennes inlägg. Men jag vill något utveckla det hon också sade, nämligen att ytterst är skattemoral en fråga om etik och moral i samhället i stort. Det är klart att människor upprörs och reagerar mot missbruk och fiffel. Under senare tid har vi sett tydliga exempel. Det är ett sundhetstecken och ett uttryck för en god moraluppfattning att folk säger ifrån att de inte vill ha det så. Det är viktigt att återupprätta förtroendet för politikens förmåga att hantera samhällsproblemen och ekonomin. De väldiga budgetunderskott som skapades i början av 90-talet och de därigenom framtvingade besparingarna och skattehöjningarna har naturligtvis gjort att en hel del människor känner att samhället och politikerna har lämnat dem i sticket. För att vinna medborgarnas förtroende för politiken krävs att alla förstår politikens nya villkor och begränsningar. För det behövs dialog och samtal. Det är utmärkt att riksdagen - precis som Chatrine Pålsson säger - har bildat en särskild etikgrupp som kan stimulera debatten och föra ut diskussioner i frågorna från riksdagshuset till allmänheten. Det är av oerhört stor betydelse och därmed en viktig funktion för riksdagens ledamöter. Det fordras dialog och samtal. Då vilar också ett stort ansvar på politikens företrädare att inte ställa ut löften som inte kan infrias. Det är väl så att alla politiska partier i det hör huset är lika goda kålsupare. Jag önskar att medierna i större utsträckning försökte återspegla politikens villkor och innehåll på ett mer realistiskt sätt. Vi säger ofta att demokratin är i kris. Det kan beskrivas på många olik sätt. Jag har i tidigare diskussioner i kammaren sagt att det som verkligen bekymrar mig är de många avhoppen från kommunalpolitiska uppdrag som har skett sedan förra valet. Det är en allvarlig varningsklocka. Särskilt nedslående är det att det är främst kvinnor och ungdomar som har lämnat sina politiska uppdrag. Vi skall också peka på maktkoncentrationen i näringsliv, finansvärld och i medierna. Där finns oerhört många delfrågor i hela diskussionen. Både Marie Engström och Chatrine Pålsson hävdade att detta handlar om samhällsmoralen i största allmänhet. Det är självklart att det finns normer och beteenden som vi alla vill stödja. Där har skolan den främsta uppgiften. Den allra viktigaste uppgiften ligger naturligtvis hos föräldrarna i hemmen. Men om inte skolan hjälper till och visar hur viktigt det är med hederlighet, hänsyn och tolerans klarar vi inte diskussionen. En diskussion om etik och moral måste också få handla om social och ekonomisk rättvisa. Här finns det alldeles uppenbart ett antal åsiktsskillnader som vi inte får rygga för. Jag vill se ett samhälle där välfärd och goda möjligheter kommer alla människor till del. Då handlar det ytterst om samhällsmoral och tro på solidaritet. Jag tror inte att samhället blir bättre eller rikare om klyftorna ökar. Jag tror tvärtom att rättvisan är produktiv. Social rättvisa handlar om relationer mellan människor. Det är viktigt att ha som utgångspunkt i debatten.
Fru talman! Jag delar Thage G Petersons uppfattning om att vi måste återupprätta politikernas förmåga och politikens förmåga att klara av samhällsproblemen. Den fråga jag har tagit upp i dag är ett samhällsproblem. Det är ett problem för oss alla. Det gäller alla politiska partier, och det gäller alla områden i samhället. Att människor kan känna att de har blivit lämnade i sticket, som statsrådet säger, på grund av saneringsoch nedskärningspolitiken kan också ha sin grund i att man upplever den som orättvis. Det är många människor som upplever det så i dag. Vi hade en debatt i går i skatteutskottet där olika företeelser inom förmögenhetsbeskattningen kom fram. Det visade sig att miljardärer med stora aktieinnehav inte beskattas. I stället beskattas småfolket. Det är också något som upplevs som oerhört orättvist. Det kan också späda på utvecklingen. Då finns det mer konkreta politiska frågor att ta oss an som gör att vi kan komma till rätta med den känsla många människor har av att inte bli rättvist behandlade. Det är en verkligen uppenbar fråga. Jag tänkte gå tillbaka till anledningen till att jag väckte interpellationen. Jag berörde tidigare att det i första hand inte är fråga om att skattemyndigheterna inte får in sina pengar. Det är ett problem i sig. Det är synen på att göra rätt för sig, att vilja vara med och betala. Det vi betalar till är de viktiga sakerna som skolan, vården, omsorgen osv. Det är där det brister. I går överlämnade Riksskatteverket sin kontrollutredning till regeringen. Det visade sig att svartjobb, felaktigheter i deklarationer, rena misstag i deklarationshanteringen, kostar samhället 80-90 miljarder kronor per år. Samtidigt har Riksskatteverket gjort en enkät bland privatpersoner och en enkät bland företagare angående betalningsmoral. Trots att det saknas så mycket pengar varje år har det visat sig att vår betalningsmoral i dag jämfört med andra länder i Europa är ungefär lika god eller dålig - beroende på hur man värderar resultatet. Nu kommer jag till poängen: Vad händer några år framöver? Vi får varningssignalerna om att betalningsmoralen sjunker. Hur många miljarder kronor kommer vi då att gå miste om i statskassan för alla de nödvändiga utgifterna för vård, omsorg osv.? Det är det som är problemet. Jag vill återigen fråga statsrådet: Finns det inga konkreta förslag på vad man skulle kunna göra i det här läget? Det finns etikgrupper, demokratigrupper och samtalsgrupper. Frågan diskuteras. Men det måste utmynna i konkreta förslag.
Fru talman! Det är riktigt som statsrådet säger: När klyftorna ökar minskar det politiska förtroendet. Tyvärr är det ju det som har hänt under senare år. En rapport visar att barnen har farit väldigt illa av besparingar. Många äldre far illa. Då blir det så påtagligt stor skillnad när man känner att man inte får det som man har rätt att kräva utifrån sin situation. Detta ökar det politikerförakt som finns och som också Thage G Peterson berörde. Jag skulle vilja fråga: Hur skall vi kunna arbeta för att förtroendet för politiker blir större? Jag tänkte på det här före EU-valet och strax därefter. Då stod alla partier i TV-rutan och sade: Vi kan inte acceptera att alltfler blir soffliggare, vi måste entusiasmera folk att komma med i arbetet osv. Men jag vet uppriktigt sagt inte vad som har hänt på den här punkten. Här har vi naturligtvis ett gemensamt ansvar. När det gäller familjen vet ju Thage G Peterson alltför väl att det är något av kristdemokraternas hjärtefråga. Vi vill ge förutsättningar för att familjerna får vara just den här kraften i samhället. Men jag vill avsluta med att återigen ställa min fråga om det här med att vi skall lyfta fram etik och moralfrågor i skolan. Kan Thage G Peterson tänka sig att ge en signal om att det vore bra om man gjorde det och finge diskutera de här frågorna under vissa lektioner för att visa att man tycker att det här är viktigt?
Fru talman! Först vill jag säga att det är enormt stora belopp som undanhålls samhället och det gemensamma genom skattefusk. Ibland när jag ser exempel på det här har jag litet svårt att förstå att inte vanligt folk reagerar ännu mer och är ute och demonstrerar på gator och torg. Med ett sådant förfaringssätt, dvs. att man kan undanhålla samhället enorma belopp, är det klart att samhället blir svagare på viktiga områden som vård, skola och omsorg, och även samhällsmoralen skadas. Då har naturligtvis folk med låga eller medelstora inkomster svårt att förstå att de måste betala skatt på varenda krona, när det finns möjligheter för dem som har stora inkomster att undandra skatt. Till de förslag till åtgärder som jag nämnde hör att en ny ekobrottsmyndighet är under uppbyggnad. Den kan vi ha våra förhoppningar på. Jag hoppas också att riksdagens samtliga politiska partier bevakar den här frågan och ser till att den nya myndigheten får tillräckligt med instrument för att verkligen jaga dem som utnyttjar varje litet kryphål i skattesystemet och därmed skadar samhällsmoralen. Jag vill upprepa det jag sade: Social rättvisa handlar om relationer mellan människor. Människor som lever under helt olika ekonomiska förutsättningar får då svårare att förstå varandra om det finns de som bryter mot samhällsmoralen. Om människor inte kan förstå varandra blir det också svårare att forma en gemensam syn på etik och moral. Därför är det naturligtvis oerhört viktigt, när vi när nu får balans i Sveriges ekonomi igen, att vi kan satsa på de områden där behoven är störst och där vanliga människor kan få del av samhället. Regeringens satsningar på 16 nya miljarder till vård, omsorg och skola skall man också se mot den här bakgrunden. Därmed har jag inte svårt att säga att skolan naturligtvis skall undervisa och förkunna samhällets värderingar i etik och moral - självklart! På samma sätt som jag menar att vi skall vara överens om vilken undervisning och förkunnelse vi skall ha i vår skola, på alla nivåer, i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor och vår inställning till främlingsfientlighet och nazism, är det naturligtvis också viktigt vilken inställning vi har till etik och moral - självklart! Jag fick också en fråga om näringslivet. Näringslivet är en självständig del och skall vara en självständig del i en marknadsekonomi. Men jag sade i mitt interpellationssvar att jag hoppas att näringslivet vill ta efter det som regeringen har gjort när det gäller den offentliga sektorn och så att säga begränsa möjligheterna till avgångsvederlag och fallskärmar. Jag kan gärna upprepa det igen: Det är min förhoppning att näringslivet skall vakna och ta till sig vad regeringen har gjort och att detta också kan gälla näringslivet. Sedan tror jag att vi får hjälpas åt, alla politiska företrädare, att försöka dra in alltfler näringslivsrepresentanter i debatten. Det är naturligtvis också en uppgift för medierna. Många gånger har man lätt att tycka, när man sitter i den politiska verksamheten, att en politiker är väldigt lätt att nå, både för att kräva kommentarer och uttalanden och för att kräva intervjuer. Näringslivets företrädare har litet lättare, åtminstone de i den äldre generationen, att hålla sig undan. De lyckas vara borta när debatten pågår, och då blir inte diskussionen så stark som den borde ha blivit. Vi har nu Demokratikommittén. Där sitter i dag representanter för alla riksdagens politiska partier. För fram era åsikter där! Dessutom är vi nu på väg att bygga upp en ny kommitté, nämligen en kommitté inför tusenårsskiftet, som också skall starta en bred diskussion om framtidens utmaningar och möjligheter. Vi har alltså två kanaler för att öka både debatten och trycket i de här frågorna.
Fru talman! Thage G Peterson berörde de 16 miljarder kronorna till kommunerna och landstingen. Vi är överens om att dessa behövs väldigt väl. Problemet är att de uppenbarligen inte räcker. Men om de kan få människor att känna sig mer delaktiga i samhället och känna att man bryr sig om deras behov är detta naturligtvis väldigt positivt. Vi vet dock av alla varningssignaler att det faktiskt inte räcker. Tyvärr räcker det inte. Men detta jobbar vi vidare med politiskt, inte minst inom mitt parti. Sedan fick vi reda på att det finns ytterligare en kommitté inför millennieskiftet som jobbar med de här frågorna. Det är ju jättebra att detta finns, men jag vill återigen upprepa att jag tycker att det är viktigt att vi kommer till skott med konkreta uppgifter. Jag nämnde ordet etikkommitté - det kanske är ett slitet uttryck, men jag nämner det igen. Man kanske inom statliga förvaltningar och på andra ställen skall se över saker som: Fungerar internrevisionen? Finns det riktiga betalningsrutiner? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Man kan kanske skall undervisa folk rent konkret i hur man hanterar ett kontokort. Det är litet grand sådana här konkreta saker som man efterlyser. Sedan kan man också se över skattesystem och annat för att få bort avarter och för att människor skall känna att de faktiskt blir rättvist behandlade. Man kanske också i de här kommittéerna skall ta upp en diskussion om t.ex. tak för statliga löner. Om man börjar där kan man också bilda en norm för lönesättningen i exempelvis kommuner, landsting, privat näringsliv osv. Någon måste börja. Någon måste visa vägen.
Fru talman! Jag gick nu inte upp i talarstolen för att bemöta eller polemisera mot detta. Jag ville i stället säga att jag tycker om otåligheten i den här frågan. Därför tycker jag om era inlägg. Jag har egentligen ingenting emot om rösten höjs ytterligare någon grad i den här frågan. Utöver riksdagens talarstol finns det nu två vägar. En väg är Demokratiutredningen, som har mycket fria tyglar att avgöra vilka frågor som man vill diskutera. Jag utesluter inte utan hoppas att denna kommitté, under den duktige Bengt Göranssons ledning, kommer att behandla frågor som rör etik och moral. Men det bör kommittén avgöra på egen hand. Därför hoppas jag att riksdagspartiernas representanter för in de här frågorna i utredningen. Det andra är att statsministern nyligen förklarade att det skall bildas en kommitté inför tusenårsskiftet. Den skall ha som uppgift att stimulera en diskussion om vilka värderingar och erfarenheter som vi bör bära med oss in i det nya århundradet och årtusendet. Syftet med den kommittén är att starta en bred diskussion om framtidens utmaningar och möjligheter. Jag anser också att den diskussionen inte kan föras om vi inte i grunden har regler i samhället som visar hur vi uppträder mot varandra. Det betyder att också etik och moral, som vi säger, måste komma in i det arbetet.

Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret, som är uttömmande om vilka utredningar som pågår och vad man förhoppningsvis kan vänta sig i framtiden, om de nu leder till konkreta förslag till åtgärder. Det här är ett mycket angeläget problem och jag förväntar mig inte att vi skall lösa det i dag. Det gör vi inte. Men vi kan ha en diskussion om det och lyfta fram frågan. Vi kan se att antalet allergier ökar mycket. Att jag tar upp frågan beror bl.a. på att jag har allergi i min släkt och har mycket konkret erfarenhet. Enligt uppgift är i dag ungefär vart tredje barn allergiskt. Ministern säger vart fjärde, uppgiften varierar. I vissa områden säger man t.o.m. att vartannat barn som börjar i sjuan är allergiskt. Det här är naturligtvis en alldeles otrolig utveckling som har skett på de senaste 20 åren. På 50-talet var mellan 5 och 7 % allergiska, säger man. Det har skett snabbt. Det är framför allt de som är födda efter 1960 som blir allergiska. Men det som också har tillkommit, vilket man förr sade var omöjligt, är att vuxna utvecklar allergi och överkänslighet. Det sade man för 20-30 år sedan medicinskt inte kunde ske. I dag vet vi att det kan ske. Det sker alltså enormt mycket. Det här kommer naturligtvis att få stora konsekvenser för framtiden. Vi kommer att ha en generation som inte kommer att kunna arbeta på samma sätt som vi kan, som stundtals kommer att ha problem, vilket kommer att ställa helt andra krav på samhället även i fråga om kostnader. Det jag har tagit upp är alltså en hel del jämförelser som man har kunnat göra efter det att muren föll. Man kan jämföra öst och väst. Man har t.ex. gjort jämförande studier mellan staden Konin i Polen och Sundsvall. Vi kan se att Konin har tre stora brunkolsverk som sprider ut enormt mycket svaveldioxid. De har gasspisar och många rökare. Man skulle alltså kunna förvänta sig att man där skulle finna allergier, men man gör inte det. Man finner en allergiförekomst som är ungefär 7 %, motsvarande den som fanns i Sverige. Däremot har barnen mycket luftvägsproblem, vilket inte heller är speciellt bra. Men just allergier finns i Sundsvall. Detta är mycket märkliga resultat. När de först presenterades i Forskning och framsteg var det många som lyfte på ögonbrynen. Det här trodde man inte. Man har följt upp detta med studier i städer i Öst och Västtyskland. Man har jämfört München med Leipzig. Där är samma sak. München har många bilar. I Leipzig släpps mycket svaveldioxid ut. Allergierna finns i München. Man kan också se att människor som flyttar från öst till väst inte har några allergier så länge de bor i öst, men utvecklar samma allergimönster som vi i väst har när de flyttar dit. Man kan också göra jämförande studier på det vi kallar för naturfolk, t.ex. xhosafolket i Sydafrika. Den del av stammen som lever på traditionellt sätt har inga allergier. De som bor inne i Kapstaden har precis samma allergier som alla andra som bor i städer. Det här är mycket märkligt och visar att mycket av det vi i dag säger är välfärdssamhället har en mycket negativ baksida. Någonstans måste vi fundera på: Vad i välfärdssamhället måste vi ändra på? Jag menar att många av de svar som finns i och för sig är vällovliga, men vi kanske måste våga ställa oss frågan: Är ett kemikaliesamhälle en del av välfärden? Är den hantering av kemikalier vi har, de bilavgaser vi utsätter barn för verkligen välfärd? En stor del av de grunder vi har för välfärdssamhället måste vi inse inte är välfärd. Det är kanske inte välfärd att ha bilar på det sätt vi har, att ha motorer som sprider ut avgaser på det sätt som sker, att hantera kemikalier på det sätt som vi gör i dag. Vi har alltså formalin i barnkläder, vi har röda färgämnen i godis, vi har massor av kemikalier som egentligen inte behövs, som faktiskt skulle kunna strykas utan att vi rubbar på det som många av oss kanske upplever som välfärd, dvs. att vi är mätta, nöjda, har möjlighet till bostad osv. Det finns en slentrian i hanterandet av kemikalier i dag som jag undrar om vi inte måste börja försöka komma till rätta med, försöka titta på vad som egentligen är välfärd och vad som behövs för välfärden. Isocyanater i isolering i spisar är inte en del av välfärden, för att ta ett exempel. Många av de kemikalier som Per Lager kommer att ta upp som finns i inomhusmiljö är inte heller en del av välfärden. Jag skulle därför vilja fråga: Vad i välfärdsstaten skulle vi kunna ta bort, och hur gör vi det?
Fru talman! Fru statsråd! Jag skulle vilja fortsätta där Gudrun Lindvall slutade. Såvitt jag förstår är det välfärdssamhälle som vi har här ett kemikaliesamhälle. Det vet vi. Det är ett elektrifierat samhälle. Det är ett stressamhälle. Det är olika kvaliteter, som vi inte lätt sammankopplar med ordet välfärd, därför att det är baksidan av detta. Det som jag är speciellt intresserad av är inomhusmiljön. Jag skulle vilja fråga ministern hur vi skall komma till rätta med allergisaneringen i samhället. Miljöpartiet träffade en överenskommelse med regeringen 1995 om att allergisanera framför allt skolor och daghem men även bostäder. När ansökningstiden var över fanns det ansökningar för 1,8 miljarder. Regeringen hade under vägen diskuterat möjligheten att använda pengarna på ett annat sätt men skulle återkomma om ansökningarna verkligen blev så många. Det blev de, men regeringen kunde sedan inte ställa upp på det här. Problemet är nu att det är många lokaler som inte har allergisanerats. Jag menar att det här är så viktigt att regeringen måste återkomma på något sätt i den frågan. Jag vill fråga ministern direkt om man kan tänka sig att de s.k. Perssonpengarna, de 5,4 miljarderna, skulle kunna användas för att allergisanera framför allt skolor och dagis. Jag vill också fråga om man kan utvidga kretsloppsmiljarden just till sådana här åtgärder. Varför skulle man göra det? Jo, det skulle man göra just därför att de pengar som var direktdestinerade för det här ändamålet är slut och det hela är över - detta skulle ju vara färdigt vid utgången av 1997. Jag har en annan fråga som jag skulle vilja ställa, och det gäller kartläggningen av allergierna. Allergi är ett vitt begrepp, och det innehåller både elallergi och allergier som beror på magnetfält och andra överkänslighetsproblem, som inte direkt kan kallas allergier men som ger sådana allvarliga symtom som måste behandlas på något sätt. I svaret visar ministern på att det är mycket som sker på många olika ställen. Skulle det inte vara aktuellt att sammanföra alltihop? Vad jag menar är att vi skulle behöva någon form av total kartläggning av det vi kallar allergi och överkänslighetsproblem, för att en gång för alla komma fram till hur många det handlar om, vilka speciella problem det handlar om och sedan också satsa oerhört mycket på att finna lösningarna på detta. Vad som nu sker är att det är många bollar i luften och väldigt mycket osäkerhet. Det behövs en total, stor och stark satsning på det här. Därför måste vi ha en total kartläggning av allergi och överkänslighetsproblemen. Jag för själv fram barnkonsekvensbeskrivningar som en viktig del i att komma fram på vägarna till lösningar på sådana här problem i samhället. Och varför för jag fram just barnkonsekvensbeskrivningar? Jo, det gör jag därför att jag anser att barnen är minsta gemensamma nämnaren i samhället. Det som är bra för barnen är också bra för samhället.

Fru talman! Som socialminister kan man bara vara nöjd den dag vi har vänt trenden, när vi kan se att små barn i mindre utsträckning än i dag blir miljöallergiska. Då kan man vara nöjd. Tyvärr ser vi en motsatt trend i dag. Fortfarande blir alltfler allergiska. I den miljöbalk som regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har tagit fram slår vi för första gången fast försiktighetsprincipen. Jag är tyvärr övertygad om att det inte går att vänta på att få ett exakt svar på vad allergier orsakas av - det svaret får vi aldrig. Det kommer aldrig att gå att peka ut den substans eller den kemikalie som orsakar allergi. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är mängden substanser, det ständiga bombarderandet av kemikalier på den lilla växande cellen, som orsakar problemet. I det perspektivet blir just försiktighetsprincipen ännu viktigare. Vi kanske måste ta bort en för mycket. Vi kanske skall börja fundera på vilka kemikalier som vi inte måste ha och ta bort så mycket som möjligt. Det finns egentligen mycket kunskap. Man kan ju se skillnaden mellan öst och väst. Man har gjort intressanta fortsatta studier där man har tittat på landsbygd och stad, både i Sverige och i Estland. Man har då kunnat visa att det är i staden människor är allergiska. Det intressanta är att folk är allergiska i städer mot det som förekommer mer på landet, t.ex. pollen och husdjur. I undersökningen om Konin och Sundsvall har man just tittat på pälsdjur och tobak. Man kunde se att det var i Konin som det fanns mest rökare och mest djur. Ändå var barnen inte allergiska där. Det innebär alltså att det inte är just pollen och djur som egentligen är de intressanta i sammanhanget. Det går inte att undvika pollen, och det finns och kommer att finnas djur. Det är någonting annat som gör oss allergiska mot pollen och djur. Det är någonting som skapar denna allergi. Har man en gång fyllt bägaren så att barnen blivit allergiska blir de allergiska mot nästan allt som finns att bli allergisk mot. Vi måste fundera: Varför fylls bägaren? Varför rinner den över? Varför blir barnen allergiska? Naturligtvis måste vi också lindra symtomen för de barn som är allergiska och bygga på ett sådant sätt att de slipper sina astmaanfall. Vi måste se till att vi städar på ett riktigt sätt i skolor, tar bort kemikalier i byggmaterial, mat, kläder osv. Vi måste börja från scratch och se till att vi aldrig fyller bägaren när barnen är små, se till att de inte utsätts för detta. Jag har en syster som är mycket allergisk. När hon fick sitt första barn gav hon sig attan på att lilla Anna inte skulle bli allergisk. Jag såg det arbete hon lade ned för att verkligen ta bort allt det som skulle fylla bägaren. Lilla Anna är inte allergisk. Hon är 8 år nu. Hon har utvecklat mycket litet allergi. Men hade hon inte blivit behandlad som hon blivit behandlad hade hon säkert varit mycket allergisk. Naturligtvis finns det kunskap som gör att vi kan undvika att bli allergiska. Att sprida den kunskapen är oerhört viktigt. Vi måste ge människorna förutsättningar. Jag tror att vi måste vara så pass konkreta att vi börjar fundera på: Vilka ämnen kan vi vara utan? Måste vi bygga bostäder på ett sådant sätt att barn utsätts för trafiken? Skall vi vara noggrannare när vi planerar skolor och daghem så att de inte hamnar nära trafikerade vägar? Man har nämligen visat att människor som sitter i bilköer blir efter ett tag mycket mer allergiska mot pollen som normalt inte är allergiska mot. Det finns alltså en koppling mellan trafikemissioner och pollenallergier enligt en svensk undersökning som kom alldeles nyligen. Vi måste våga ställa oss de konkreta frågorna: Vad i kemikaliesamhället kan vi ta bort? Jag vet att det är mycket svårare sedan vi gick med i EU där det är svårare att förbjuda. Vi måste utnyttja försiktighetsprincipen, sätta oss ned och fundera på: Vad kan vi ta bort? Jag skulle vilja höra om det finns något intresse för en sådan diskussion.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att behandla frågan tvärvetenskapligt och sammanföra all den kunskap som finns på området och, som Gudrun Lindvall sade, försöker minimera varje delfaktor i helheten. Vi kan ju inte nå allting. Det gäller grunden för det livsmönster vi utvecklat i vår del av världen. Vad kan vi göra? Jo, vi kan gå in i olika delar och försöka minimera riskfaktorerna. I en byggnad skall vi t.ex. se till att den skall vara fri från emissioner, fri från plastpåseidén, dvs. fri från det som gör att vi har fel temperatur, fel fuktighetsgrad osv. Vi måste kunna hantera detta riktigt. Vi skall inte behöva uppleva sådant som Gudrun Lindvall i en skola som är byggd på kreosotsyllar. Så gjorde man i ytterligare ett femtiotal byggnader på 60-talet. Det där kan inte orsaka allergier, men vi vet att det orsakar emissioner. När det kryper upp i byggnaden efter ett antal år kan det mycket väl bli sådana emissioner som kan påverka situationen för barnen. Kreosot är ett mycket giftigt ämne. Likadant är det med PCB och andra sådana ämnen som vi använt i byggnader. Vad vi måste göra är att allergisanera på det sättet i våra byggnader att vi tar itu med det vi klarar av och kan. Sedan skall vi satsa på forskningen, och den måste komma fram till resultat som vi kan hantera. Det får inte bara vara så att man lämnar allting med ett frågetecken. Vi måste isolera de saker vi klarar av och hantera dem först. Men helhetssynen är som sagt avgörande. Jag tror att det handlar om hela vår livsstil, det konsumtionsmönster som vi har utvecklat. Det är ett stressamhälle som bara består av en massa frågetecken, eftersom våra barn mår så dåligt.

Fru talman! Vad jag saknar i regeringens politik är att man vågar komma till skott. Nu har Kemikalieinspektionen tittat på kemikalieanvändningen i kläder. Formalin i barnkläder är kanske inte nödvändigt för välfärden. Förbjud det då. Allt som är färgämnen kanske inte är nödvändigt. Förbjud det då. Rött färgämne i godis är inte nödvändigt. Förbjud det då. I dag vet man precis hur man skall bygga för att barnen inte skall bli allergiska i ett hus. Det finns daghem som är byggda för allergiska barn. Man använder inte plastmaterial eller plastmattor, utan man lägger in trä. Man använder inte plastfärger. Vi vet att vattenbaserade plastfärger emitterar mindre men under en längre tid. Man vet egentligen hur man skall göra för att bygga allergifritt. Man vet vilka material man skall använda. Förbjud de andra materialen i skolor och daghem. Förbjud byggmetoder som ger mögel. Det får inte vara tillåtet att lägga in en blöt isolering på tak i daghem och skolor. Fastän vi har all den här kunskapen har vi fortfarande skolor som är ganska nybyggda och där man byggt in allergiproblemen. Förbjud de andra sätten att bygga på. Det finns tillräckligt med kunskap i dag för att kunna börja ta de första stegen. Barnen är så pass viktiga i Sverige att vi skall våga göra detta, även om vi kanske stöter oss med EU ibland. EU kan ha synpunkter om vi förbjuder det röda färgämnet i godis, som är en sådan sak som de allra flesta barn som är allergiska blir allergiska mot. Det är så. Det finns en mängd olika små steg som vi kan ta. Vi kanske skall fundera på om alla barn i Sveriges daghem och skolor skall äta KRAV-mat. Det kanske inte vore så dumt med tanke på försiktighetsprincipen. Det finns informella studier som visar att det bland barnen i de antroposofiska skolorna, som är byggda på ett annat sätt och där man äter på ett annat sätt, har en betydligt lägre allergiförekomst. Studier i min kommun visar att det kanske går att börja ta de första stegen. Där skulle jag vilja ha besked.

Fru talman! Anledningen till den här interpellationen är de signaler jag har fått om svårt sjuka människor, om människor som redan har ett transplantat och känner rädsla över att de kanske skulle behöva ett nytt. I varje fall där en människa är svårt sjuk och inte har någon annan möjlighet till bot och behandling än transplantation är det oerhört viktigt att se den människans mycket utsatta läge. Jag var själv med om att utarbeta den nya transplantationslagen. Vi kände då att vi på många sätt förde frågan framåt. Det viktiga när vi fattar beslut är egentligen inte våra formuleringar utan vilka effekter besluten får ute i verksamheten, t.ex. för svårt sjuka människor. Vi har via TV och genom personliga kontakter fått rapporter om att hjärtklaffar för barn som behöver sådana nästan är slut. Jag blir väldigt illa berörd av detta, eftersom det är något av en överlevnadsfråga, en fråga som är oändligt viktig. Om jag går till mig själv och tänker att det gällde min dotter eller min son kan jag ju känna hur viktigt det skulle vara. Jag är väldigt glad för det svar jag har fått, och jag är glad över att Socialstyrelsen nu avser att vidta åtgärder. Jag är oerhört tacksam för det. Det skulle egentligen räcka, och jag skulle alltså inte behöva ha den här debatten. Det här är precis det som jag kände var så viktigt. Eftersom jag har litet tid till förfogande vill jag ändå ställa ett par frågor. Man ansåg att rutinerna behövde ses över. Vet Margot Wallström vad som hände, om detta verkligen skedde? Den här lagen har nu varit i kraft i över två år, och den hade ett halvår på sig för att träda i kraft. Vad har skett? Har socialministern själv någon idé om vad som har orsakat den här bristen? Huvudsaken är ju att det rättas till. Samtidigt kan det vara bra att vi som lagstiftare vet vad som brister och hur vi skall gå till väga nästa gång, så att inte det här händer. Samtidigt är den här frågan en fråga om trygghet, tryggheten att veta att när något inte fungerar så finns den här hjälpen, som vi alla själva skulle vilja ha om det behövdes. När kan man tänka sig att den här åtgärden vidtas, så att det verkligen blir en förändring?

Fru talman! Ja, det gör det verkligen. Jag känner också till det oerhörda dilemma som finns. Jag vet hur vi funderade när vi fattade det här beslutet i stor enighet. Vi var noga med varenda formulering för att det verkligen skulle bli bra. Då är vi väl överens om, Margot Wallström och jag, att det är väldigt viktigt att det vi fattar beslut om kommer ut och omsätts i verksamheten. Visst kan det bli fördröjningar och eftersläpningar, men det är viktigt att det verkligen blir de informationer som vi vill ha för att det här skall träda i kraft. Samtidigt måste vi ibland erkänna att om det beslut vi fattade inte blev så bra, måste vi försöka hitta en lösning. Väldigt många har svårt att känna förståelse när något blir sämre än det har varit. Man känner att det här har varit en trygghet, men nu finns det en risk att det blir sämre. Då får man väga in det. Det får man också förstå; var och en är ju sig själv närmast. För människor som antingen själva eller via anhöriga drabbas av sådant här, blir det ju på något sätt mycket viktigare och angelägnare. Då är det också bra att vi får veta det, så att vi kan se till att man vidtar åtgärder. Jag skulle ändå vilja säga att jag blev väldigt glad när jag läste den här tredje meningen från slutet. Min fråga är: Tror Margot Wallström att det här kan ske snabbt nu, så att man verkligen känner att det här är ett akut läge? Det är viktigt med de här barnklaffarna. Det är viktigt att man hittar lösningar. Det är viktigt med informationen osv. Sedan vill jag ställa en fråga till. Jag var ju en av dem som kritiserade Socialstyrelsens informationskampanj ganska kraftfullt. Jag tycker att man genomförde den på ett på många sätt ovisligt sätt. Jag vill fråga: Finns det någon tanke om en ny kampanj för att fortsätta med den här informationen på något sätt? Det är min fråga.

Fru talman! Jag tar till mig det, och jag är som sagt tacksam för att saker och ting sker. Jag hoppas att alla i framtiden skall kunna känna den här tryggheten; att det fortfarande finns möjlighet för transplantation om man råkar i den situationen.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret på min interpellation och kanske mest för att det kom så snabbt. Bakgrunden till interpellationen är ju att vi i vårt land har fler äldre än vad man har i något annat land. En av de viktigaste uppgifterna i ett civiliserat samhälle är att se till att våra äldre får en god äldrevård och en god äldreomsorg. Det är också ekonomiskt ett oerhört stort område. Landsting och kommuner gör sammantaget av med ungefär 100 miljarder på detta område. Samtidigt får vi väldigt många oroväckande rapporter om tillståndet inom äldrevården. Det har pågått under hela hösten och vintern och kulminerade möjligen i går kväll när vi fick höra att sjuka 104 åringar inte längre kan få vård i vårt land. Om man jämför med vårdköerna och operationsköerna kan man inte lika entydigt säga att det har ägt rum en stor försämring under senare år. Att mäta äldreomsorgen i alla dess skiftningar är förstås mycket svårare än att mäta om operationsköerna har blivit längre. Det är angeläget med forskning på området. Det bekräftas av svaret. Och det är viktigt med kompetenshöjning. I Stockholmsområdet, som jag kommer från, har det sedan 80-talet funnits en värdefull verksamhet, Stockholms läns äldrecentrum, som tillkom i mycket bred politisk enighet och som har bedrivit ett värdefullt arbete. På den nationella nivån är det inte lika tydligt att det finns motsvarande verksamheter. Bakgrunden till min fråga var ju framför allt att det nu har tagits initiativ i Stockholms län för att gå längre för att skapa ett nationellt kompetenscentrum. Förslaget blir ju inte sämre på grund av att det har stötts av partivänner till mig, men det bör ju inte heller innebära att förslaget inte kan få stöd från en regering med annan färg. När det gäller själva svaret måste jag tyvärr säga att jag tycker att det är oerhört tunt. Det bekräftar tydligt att jag har haft rätt i fråga om bilden av att det finns stora behov. Men sedan är det mer vackra ord än konkreta förslag. Jag skulle vilja ställa ytterligare några frågor med anledning av svaret. Den ena gäller statsrådets formuleringar om att det är viktigt att man tillgodoser våra nationella intressen. Frågan är: Ligger det i detta någon antydan om att äldreomsorgen och äldrevården inte är ett nationellt intresse bara därför att den bedrivs av andra organ än staten, eller är det en misstanke om att det som kommer fram i Stockholm inte går att använda på andra håll i landet? Det var min första fråga. Min andra fråga har att göra med det som svaret utmynnar i, nämligen talet om propositionen om äldreomsorg. Jag misstänker att det är detsamma som det som under hösten har kallats en nationell handlingsplan. Ryktena går nu, bl.a. i massmedierna i går, att den är försenad. Jag skulle vilja ha ett svar på frågan om vi skall vänta ännu längre på detta än vad vi tidigare har trott. Till sist skulle jag vilja veta något mer än de allmänna välvilliga orden i svaret om det finns en beredskap, när man väl är klar med planen, att stödja ett sådant konkret initiativ, dvs. de frågor som jag ställde från början.

Fru talman! Socialministern har rätt i bedömningen att jag uppfattade svaret som passande, inte i den meningen att jag tyckte att det var så bra utan passande i den meningen att statsrådet passade i sakfrågan. Det är ju svårt att på den punkten vägra att vänta till i mitten av april. Självklart är det beklagligt att hela det arbete som har aviserats så mycket under hösten och vintern då det har kommit larmrapporter har försenats. Men riksdagen och de gamla får väl vänta fem sex veckor till på att få höra vad regeringen tycker i dessa frågor. Utöver det tunna svaret uppfattade jag dock en del positiva saker i det som statsrådet nu sade. Jag uppfattade frånvaron av svar på det som gällde nationella frågor. Men jag uppfattade att socialministern anser att äldrevård och äldrevårdsforskning i hög grad är en nationell fråga och att det på denna punkt mer handlar om att man skall vara säker på att de konkreta projekten är sådana. Sedan tyckte jag mig finna en antydan om att vi och allmänheten skulle kunna få ett besked i april på denna konkreta punkt. I så fall skall jag förstås vänta till dess och återkomma till den. Jag har full förståelse för om man från statsmakternas sida vill undersöka olika verksamheter runt om i landet innan man tar slutlig ställning. Det som jag själv har kunnat konstatera genom personliga erfarenheter genom åren är att det bedrivs ett värdefullt arbete här i Stockholmsområdet, att man har hållit på länge och att det finns en vilja från landsting och kommun att satsa pengar och att det då förstås skulle vara mycket angeläget, om man nu skall ägna sig åt forskning i ordets egentliga mening, om statsmakterna gick in. Fru talman! Vi får väl vänta några veckor till, till mitten av april, innan vi får besked om vad denna handlingsplan innehåller. Att den behövs mycket väl med tanke på situationen inom äldrevården är väl alldeles uppenbart.

Fru talman! Mikael Odenberg har frågat mig om regeringen avser att framlägga förslag om sänkt bostadsbeskattning, om regler om hyressättning som tar ökad hänsyn till hyresgästernas egna önskemål och preferenser, om slopande av den s.k. allmännyttans hyresledande roll och om förändringar av det kollektiva förhandlingssystemet för bostadsytor. Erling Bager har frågat mig om regeringen avser ta initiativ till införande av ett bosparsystem utformat som en kombination av individuellt bo och pensionssparande. Regeringen har anmält att den kommer att lägga fram en bostadspolitisk proposition för riksdagen torsdagen den 19 mars, dvs. om 14 dagar. Den kommer att innehålla förslag i de återstående bostadspolitiska frågor som regeringen avser att förelägga riksdagen under detta riksmöte. Jag känner mig förhindrad att nu gå in på en diskussion om sakinnehållet i propositionen. Jag får i den delen hänvisa interpellanterna till den redogörelse som kommer att lämnas i den färdiga propositionen.
Fru talman! Jag hade för någon tid sedan en interpellationsdebatt med näringsministern. Det handlade den gången om energipolitik. Han levererade ett interpellationssvar som innehöll ett utförligt energipolitiskt resonemang, men han underlät att svara på de konkreta frågorna den gången. Det gjorde mig väldigt irriterad - så irriterad att jag tog upp saken med talmannen och ville att talmannen i sin tur skulle ta upp frågan med statsministern. Vi har sett den tekniken allt oftare i både frågestunder och interpellationsdebatter. Om man vägrar att besvara de konkreta frågorna är det enligt min mening uttryck för en sorts ringaktning gentemot riksdagen, och det urgröper riksdagens kontrollmakt. Nu har inrikesministern gjort precis tvärtom i förhållande till näringsministern. Inrikesministern väljer att besvara de konkreta framställda frågorna, visserligen med det som man på vanlig svenska kan kalla blahabetonade svaret att det är omöjligt att säga någonting i sak därför att det kommer en proposition om två veckor. Jag godtar naturligtvis att det ändå är ett formellt sett fullt korrekt svar. Denna gång blir det inga protester till talmannen. Däremot vill jag säga att interpellationsinstitutet ändå är en intressant del av det politiska samtalet i landet. Nu har Jörgen Andersson uppburit lön som inrikesminister i tre år. Han har ägnat hela den tiden - tre år - åt att hänvisa till en proposition som aldrig kommer. Jag har i min interpellation tagit upp det faktum att vi har världens dyraste bostäder i detta land. Vi lägger en tredjedel av våra inkomster på boende. Det är 50 % mer än vad man gör i USA och andra länder i Europa. Jag har pekat på att detta är ett resultat av 60 och 70-talens socialdemokratiska bostadspolitik. Två tredjedelar av hyran för en nybyggd hyreslägenhet är olika typer av skatter. Jag har pekat på att vi har ett hyressystem i detta land som gör att kommunala bostadsföretag hellre river husen än sänker hyran för hyresgästerna för att få lägenheterna uthyrda. Även om det kommer en proposition om två veckor kan man möjligen tycka att landets bostadsminister ändå skulle ha någon synpunkt på de stora bostadspolitiska frågorna. Jag kan naturligtvis inte tvinga bostadsministern att ha några bostadspolitiska uppfattningar eller att redovisa dem. Jag hoppas dock att bostadsministern kommer att delta i det bostadspolitiska samtalet efter den 19 mars, när propositionen är framlagd och då jag säkert också får möjlighet att återupprepa den interpellation som det blir svårt att föra en debatt om i dag.

Fru talman! Det är bra att Mikael Odenberg tar upp de bostadspolitiska frågorna i kammaren. De lyser med sin frånvaro, och regeringen har mest tillsatt diverse utredningar under hela denna mandatperiod. Det är utredningar som t.ex. den bostadspolitiska, där huvudsyftet att komma med förslag om en långsiktigt hållbar bostadspolitik försvann i och med kraven att anpassa förslagen till en kommande treårsbudget. En prognos som visar på 40 miljarder kronor högre kostnader än de verkliga för bostadspolitiken under fyra år gjorde inte saken bättre. Det som utredningen skulle ha gjort, nämligen en djupgående analys av skattereformen och budgetsaneringen som underlag för långsiktiga förslag, tilläts inte. Dock är jag förvånad över att Mikael Odenberg är så missnöjd. Socialdemokraterna fullföljer ju den linje som ni slog in på under de borgerliga regeringsåren till 99 %. Det är klart att man, om man vill uppnå det totala systemskiftet i bostadspolitiken, skall ge sig på fastighetsskatten, bruksvärdessystemet och hyresgäströrelsen. Då uppnår man det moderaterna vill ha, nämligen att bostaden och boendet är en marknadsvara vilken som helst. Detta tar vi i Vänsterpartiet helt avstånd ifrån. Det hade varit bra om Mikael Odenberg i sin interpellation beskrivit verkligheten på ett någorlunda korrekt sätt. Jag håller med om att boendekostnaderna är alldeles för höga, men det är inte fastighetsskatten som är den stora orsaken. Fastighetsskatten är inte ett generellt problem, men den är helt klart ett problem i några geografiska områden och för krisårgångarnas byggande överlag. Men den löser inte problemen på bostadsmarknaden. Dessutom kommer Odenberg med felaktig information. Fastighetsskatten motsvarar enligt SABO:s beräkningar ca 4 % av hyreskostnaden, dvs. 200 kr av en månadshyra på 5 000. Det motsvarar inte två månadshyror utan ungefär en halv. Odenberg bekymrar sig över att man bor för billigt i innerstaden. Det är väl inget fel med ett billigt boende. Inkomstskillnader kan man utjämna på annat sätt, t.ex. via löneskatten. Det som är bekymmersamt är att fastighetsägarna väljer och vrakar mellan sina bostadssökande. Varken arbetslösa eller socialbidragstagare, och numera inte heller låginkomsttagare, är välkomna till kommunala eller privata fastighetsägare i innerstaden. Detta borde bekymra Odenberg mer. Det som bekymrar mig mest är inrikesministerns svar på mina skriftliga frågor i detta spörsmål. Han hänvisar till att det är kommunernas ansvar. Staten skall tydligen inte på något sätt bry sig om dessa problem i fortsättningen. När det gäller hyresgäströrelsens förmåga att förhandla om hyrorna vill jag säga att man naturligtvis måste ta hänsyn till den verklighet som både hyresgäster och fastighetsägare befinner sig i. 1991 och 1992 ökade hyrorna med ca 30 %. Orsak: skattereformen. Skattelättnader för medel och höginkomsttagare skulle betalas med högre hyror för alla. Mikael Odenberg verkar inte vara emot skattereformen. Vänsterpartiet kräver ett återupprättande av en social bostadspolitik. Det kräver en rad förändringar av inriktningen på den politik som regeringen för i dag - inte åt höger utan åt vänster. Vi har stora förväntningar på den bostadspolitiska proposition som vi alla väntat på alldeles för länge.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag kan respektera att bostadsministern inte vill diskutera innehållet i en kommande proposition och att min interpellation då besvaras med att man får avvakta tills propositionen kommer. Det kan jag tolka som att propositionen kommer att beröra ett bosparsystem med en innebörd som ligger nära det som jag föreslår. I så fall är det en positiv handling. Vi kan nu inte föra en debatt om exakta detaljer i ett kommande förslag, men jag tänkte ändå fråga statsrådet om man inte principiellt kunde tala om behovet av att vi får till stånd ett bosparsystem värt namnet i detta land. Vi kan säkert instämma i bakgrunden båda två. Bostadssubventionerna har under ett antal år minskat avsevärt. Boendet har fått bära mera av sina egna kostnader. Det är angeläget att finna former för ett attraktivt bosparsystem. Samtidigt vet vi att det är svårt att föreslå något som innebär nya statliga subventioner. Jag har försökt att finna ett förslag till ett attraktivt bosparsystem som tar fasta på det enda gynnade sparandet som statsmakten i dag tillåter, nämligen det privata pensionssparandet med dess avdrag. Det är ett gynnat sparande. Jag har försökt att finna en möjlighet att bygga ut det befintliga sparandet också till ett kombinerat bo och pensionssparande. Men jag förstår att vi nu inte kan gå in mer på den punkten. Jag vill fråga statsrådet om han rent principiellt delar min uppfattning att det finns ett behov av ett bosparande och att det skulle vara värdefullt med ett sådant. Jag hoppas att få ett svar på den frågan. Sedan vill jag peka på ytterligare faktorer som talar för ett bosparande. En färsk statistik från Sveriges träfabrikanters riksförbund pekar på en minskad orderingång. Det bekymmersamma läge som tidigare funnits för småhustillverkare försämras nu enligt den senaste rapporten. Det är värdefullt att vi i riksdagen finner en möjlighet att få fram ett bosparsystem som kan underlätta och ge människor hopp om att så småningom kunna förvärva en egen bostad. Jag hoppas att vi skall kunna åstadkomma ett konstruktivt samarbete i denna fråga.
Fru talman! På en punkt har jag exakt samma uppfattning som Mikael Odenberg, nämligen att interpellationsinstitutet är oerhört viktigt. Det är viktigt för att vi skall få en debatt i Sveriges riksdag. Jag ser gärna fram emot många interpelltionsdebatter. För inte så länge sedan hade vi en debatt där vi utnyttjade all repliktid. Men det är av respekt för riksdagen som vi i regeringen inte offentliggör innehållet i propositionerna förrän den dag som propositionen ligger på riksdagens bord. Det är därför som jag har svarat som jag har gjort. När det gäller både bostadsfrågor och andra frågor som jag som inrikesminister ansvarar för är jag beredd att föra en levande och bra diskussion. Där är interpellationsinstrumentet oerhört viktigt. Det är inte så att vi har varit overksamma. Vi har faktiskt bedrivit en rekonstruktionsverksamhet som har räddat 400 bostadsrättsföreningar från konkurs. Vi har bedrivit en ekonomisk politik som har pressat ned räntorna från 13 % till 6 %, vilket har gett en villaägare med ett normallån på 500 000 kr netto 1 700 kr mer att röra sig med när han skriver om sina lån. Dessa låga räntor medför också att hyresuppgörelser inom allmännyttan inte längre innebär hyreshöjningar utan oförändrade hyror. Det är inte så litet som vi har gjort. Nu aviserar vi en bostadspolitisk proposition som framläggs den 19 mars. Då skall vi självfallet, Mikael Odenberg, ha en lång och intressant debatt om de förslag som ingår i den. Till Erling Bager vill jag säga att det är oerhört bra att det finns riksdagsledamöter som tar den här typen av initiativ och funderar. Jag är själv mycket intresserad av bosparande. Erling Bagers förslag att koppla bosparandet till pensionsförsäkringen är dock av den arten att det måste analyseras mycket djupt innan man kan ha någon slutlig mening om huruvida förslagets kvalitet håller måttet, och det har vi ingen möjlighet att göra fram till den 19 mars. Men det innebär inte att förslaget inte är värt att beakta och studera. Samtidigt måste vi nog inse att det innehåller en hel del komplikationer. Erling Bager och jag är dock lika intresserade av bosparande. Låt oss därför vänta och se vad som på den punkten kommer i den bostadspolitiska propositionen. Däremot tror jag icke att vi skall ge oss in på något skattesubventionerat bosparande.

Fru talman! Jag tycker också att inrikesministern inledningsvis visade en i förhållande till näringsministern välgörande respekt för riksdagen och interpellationsinstitutet. Men min kritik ligger på ett annat plan. Det är tråkigt och synd att inte den ansvarige för bostadspolitiken i regeringen är mer road av att delta i den bostadspolitiska debatten. Och det är inget nytt för dagen, utan det har pågått i tre år. Jörgen Andersson har hänvisat till en bostadspolitisk proposition som skulle ha kommit redan för ett år sedan. Men det är inte för inte som inrikesministern alltmer i folkmun har börjat att kallas för utredningsminister Andersson. Så fick vi höra den nygamla förklaringen till detta fenomen att bostadsministern inte deltar i den bostadspolitiska debatten: inrikesministern har varit så upptagen med att sanera statsfinanserna att han inte har haft tid med bostadspolitik. Med all respekt för Owe Hellberg, så är det ju inte lika intressant att föra det bostadspolitiska samtalet men honom som att diskutera bostadspolitik med Jörgen Andersson. Detta med att ta hänsyn till marknaden kan säkert låta väldigt kallhamrat, men bostadsmarknaden i min föreställningsvärld består av bostadshyresgäster och bostadskonsumenter, dvs. människor av kött och blod. Att ta hänsyn till marknaden innebär att man tar hänsyn till dessa människors intressen, önskemål och preferenser och försöker att utforma bostadspolitiken på ett sätt som gagnar deras intressen. Vi ser ju vad subventioner, regleringar, monopol och skattehöjningar har lett till. Det har lett till att vi har världens i särklass högsta hyror och boendekostnader som inte har någon motsvarighet i hög boendestandard, utan detta är till stor del en ren prisskillnad. Det borde bekymra även Owe Hellberg. Det bekymrar inte mig att man bor för billigt i innerstaden. Jag brukar höra till de få som är hyresgäster. De flesta som deltar i dessa debatter brukar vara villaägare som ministern eller bostadsrättshavare - jag vet inte vad Owe Hellberg är. Men jag är hyresgäst och bor i innerstaden. Jag är naturligtvis glad ju lägre hyra jag har, men det som verkligen bekymrar mig är de överhyror som tas ut i stora delar av vårt land där situationen är som jag beskrev inledningsvis. En del kommunala bostadsföretag river hellre sina fastigheter än sänker hyrorna för att få sina lägenheter uthyrda. Detta är ett resultat av det regleringssamhälle som vi lever i. Det har faktiskt gått så långt att den förre socialdemokratiske vice statsministern Jan Nygren numera har setts demonstrera utanför Riksdagshuset emot den socialdemokratiska bostadspolitiken. Skatterna utgör naturligtvis en väsentlig del av de problem som måste lösas. Det handlar inte bara om fastighetsskatt, utan det handlar om skattetrycket i stort. När 60-65 % av hyran i en nyproducerad hyreslägenhet går till olika former av skatt, då är det inte underligt att det inte byggs särskilt många lägenheter i det här landet.
Fru talman! Det är positivt att bostadsministern delar min uppfattning om behovet av att få fram ett bosparsystem. Det är en första förutsättning för att kunna ha en konstruktiv dialog. Att jag framställde en interpellation i denna fråga före propositionen var att jag ville påverka regeringen i denna riktning. Jag delar bostadsministerns uppfattning att man självfallet ganska noggrant bör utreda. Jag har själv använt mig av ekonomisk expertis bl.a. från Stockholms fondbörs och andra ställen som efter en granskning har pekat på att förslaget är fullt genomförbart och borde ha många positiva effekter. En positiv effekt är att det kan stimulera många människor att börja att pensionsspara tidigare för att de därigenom också skall kunna få ett bostadssparande. Det är positivt för banker och finansinstitut att fler börjar att spara. Då kan man utnyttja den möjligheten som pensionssparandet som ett gynnat sparande ger. Då kan man en tid i livet för sitt boende plocka ut en del av den egna insatsen eller hela insatsen och därtill få möjlighet att låna minst lika mycket som man har sparat. Därmed blir det kanske fart på byggandet i landet. Jag inser ju att det tar tid att spara, men man ger ett hopp som kan ge ringar på vattnet. Vi måste se till att vi får i gång ett ökat byggande i det här landet. Den uppfattningen delar nog de flesta. Det finns fortfarande byggföretag som trots svårigheter kämpar vidare, och det finns småhustillverkare som också kämpar. Det är viktigt att vi från riksdagen kan ge en signal om behovet av ett bosparsystem som kan sätta fart på byggandet. Jag skulle vilja ha någon kommentar från inrikesministern om det värdefulla i att skapa en morot för ett ökat sparande. Jag vill återigen understryka: Utred gärna det här förslaget noga! Jag tror att det är svårt att finna några brister i det. Därmed skulle regeringen kunna ge en signal om att det finns ett förslag.
Fru talman! På en punkt är Mikael Odenberg och jag helt överens: boendekostnaderna är alldeles för höga, framför allt för hyresrätter. Kostnaderna har ökat med 98 % sedan 1989, och detta möts i dag med att man stänger ute arbetslösa, socialbidragstagare och låginkomsttagare från alltfler av de tomma bostäder som finns. Sedan sade Odenberg att det skulle vara väldigt förnämligt och bra om bara hyrorna sänktes i vissa områden. Det har man prövat i några Bergslagskommuner där man har halverat hyran. Men man fick ändå inte några hyresgäster. De har flyttat till storstadsområdena. Odenberg glömmer bort problematiken bakom detta. Han skriver nämligen i sin interpellation: "Denna absurda situation är resultatet av 1960 och 1970-talens socialdemokratiska bostadspolitik och det sätt på vilket 1990 års skattereform finansierades." Det är just detta som är den stora problematiken under 90-talet, att den finansierades med högre boendekostnader för alla och lägre skatt för medel och höginkomsttagare. Men Odenbergs partiledare verkar att vara ganska nöjd med skattereformen. Han säger att värnskatten skall bort och att vi inte skall ha några nya skatter för dem som tjänar 300 000 kr och däröver. Till ministern vill jag säga att jag hoppas att de förslag som har lagts fram av den bostadspolitiska utredningen och i 1998 års budgetförslag till stor del blir verklighet, så att vi inte behöver upprepa dem i motionerna till den bostadspolitiska propositionen. Det är viktigare att man kommer överens med partier som vill åstadkomma någonting i den här frågan än att målet skall vara så breda partiöverskridande lösningar som möjligt. Det är för de boende som vi skall ha en bostadspolitik, inte för partierna.

Följande statsråd deltar i dagens frågestund: finansminister Erik Åsbrink, justitieminister Laila Freivalds, socialminister Margot Wallström, statsrådet Finansministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Övriga statsråd besvarar frågor var och en inom sitt respektive ansvarsområde. Jag får vidare meddela att kulturminister Marita Ulvskog på grund av sjukdom inte kan delta i frågestunden i dag och att miljöminister Anna Lindh på grund av förhinder inte heller kan delta.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Ett rykte, och det är inte bara ett rykte utan ett uttalande av en politiker från den här regionen, gör gällande att regeringen för närvarande förbereder en förändring av lagen om nationalstadsparker. Vi har en sådan i Stockholm som bekant. Syftet skulle vara att möjliggöra byggande av Norra länken. Eftersom denna länk i värsta fall kan vara länkad till Södra länken, som kostar 5-6 miljarder, vill jag fråga kommunikationsministern om det ligger någon sanning i detta eller ej.
Fru talman! Jag skall ärligen erkänna att detta är en fråga som i så fall skulle beredas på ett annat departement. Men såvitt mig är bekant när det gäller kommunikationsfrågor finns det inget sådant arbete på gång.
Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att det står för hela Regeringskansliet. Hoppet är det sista som överger människan. I och med att Södra länken också innehåller en del underjordsarbeten av omfattande karaktär kan den i sig misstänkas för att vara inledningen på en fortsatt diskussion kring Österleden och därmed Norra länken. Det är mot den allvarliga bakgrunden som jag ställer frågan och eftersom jag fått ta del av ett uttalande i den här frågan. Men jag är naturligtvis nöjd om vi håller oss till den lag som finns. Jag tror att de flesta människor i den här regionen uppskattar att vi har en nationalstadspark, den första i världen, som skyddar området norr om Stockholm i Ekoparken från exploatering.

Fru talman! Min fråga är riktad till socialminister Margot Wallström. Vi har under den senaste tiden fått många larmrapporter om de äldres situation. I söndags visades det på TV hur oerhört stora skillnaderna i kostnader var. Nu har jag i dessa yttersta dagar hört att den proposition om äldreomsorgen som vi alla väntat på inte kommer fram i tid så att riksdagen kan behandla den under den här mandatperioden.

Fru talman! Detta är allvarligt för väldigt många äldre och svårt sjuka i vårt land. Den här propositionen har ju ändå varit aviserad under lång tid. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att en sådan viktig proposition senareläggs så att vi inte kan ta ställning till den förrän till hösten. Den tiden är ju väldigt lång och viktig.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till den nordiska samarbetsministern Leif Pagrotsky. För 14 dagar sedan hade vi en diskussion om ett gemensamt nordiskt visum. Bakgrunden är den att vi har visumfrihet mellan Sverige, de nordiska länderna och de baltiska länderna. Men vi har det inte när det gäller Ryssland. Det kommer vi kanske heller inte att se inom överskådlig tid. Det innebär stora kostnader för dem som vill ta sig till de nordiska länderna. Som exempel tog jag upp ett pojklag i fotboll från S:t Petersburg som skall åka på en nordisk turné. De får betala 100 finska mark för att ta sig till Finland. Sedan får de betala 25 dollar till Sverige och ytterligare 20 dollar till Danmark. För varje grabb rör det sig om ungefär 65 dollar. Det motsvarar en månadslön i S:t Petersburg. Det visar ju att det är svårt att få den här folkliga kontakten. Jag frågade om den nordiska samarbetsministern var beredd att arbeta för detta. Jag förstod att han var det. Han sade också att samarbetsministrarna eventuellt skulle få en information i Göteborg förra veckan. Jag skulle vilja veta om justitieministrarna gav samarbetsministrarna någon information, om det pågår något arbete och vad detta i så fall kommer att leda till. Jag vill se ett gemensamt nordiskt visum så fort som möjligt.
Fru talman! Jag märker att fru talman inte bara klubbar av elaka frågor till statsråden. Det stämmer att när vi var på Nordiska rådets session i Helsingfors i november kom den här frågan upp. I anslutning till det gav vi samarbetsministrar ett uppdrag till vårt sekretariat i Köpenhamn att gå igenom den här frågan och se vad som var möjligt att göra för just den typ av missförhållanden som Chris Heister pekar på. Det handlar om två konkreta sorters visum. Det gäller möjligheten till gruppvisum, och det gäller möjligheten till transitvisum. Det skulle underlätta för det här fotbollslaget. Vid vårt möte i Göteborg i fredags begärde vi av sekretariatet att komma med en rapport till oss samarbetsministrar om hur det här arbetet fortskrider till vårt nästa möte som äger rum redan nu i mars. Det utlovades. Däremot fick vi inte något tydligt besked i fredags om vad detta arbete hittills har lett till. Det var inte förberett.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Här ställer vi inga elaka frågor, utan här ställer vi frågor för att få svar från statsråden. Nu har jag i alla fall fått svar efter den tredje gången som jag har ställt den här frågan i olika sammanhang. Ett arbete har i alla fall påbörjats. Jag hoppas att samarbetsministern kan arbeta för och se till att de ministrar som är ansvariga för detta nu försöker lösa det. Om man skall få folkliga kontakter förutsätter det också att man kan resa till de nordiska länderna. Då krävs det någon form av förändring. För en tolvårig grabb från S:t Petersburg är kostnaden på 65 dollar för hög.
Fru talman! Här råder inga delade meningar i kretsen av nordiska samarbetsministrar. Vi vill alla ha mer förbrödring och fler resor. Det är lätt för oss eftersom det inte är vi som sitter med budgetansvaret för visumhanteringen. Men jag tror att vi alla, i våra huvudstäder, kommer att verka i den här riktningen. Vi får väl se hur effektiva vi kan bli. Viljan finns på alla håll.
Fru talman! Min fråga riktar sig till Erik Åsbrink. Den rör OECD:s rapport som kom häromdagen. För första gången i mannaminne - i alla fall i mitt minne - har inte finansministern kommenterat rapporten. Det kan möjligen bero på att den är väldigt kritisk mot den svenska regeringen, även om den är diplomatisk i tonen. Man beräknar t.ex. att sysselsättningen 1999 kommer att vara lägre än vad den var 1996. Man kritiserar regeringen för dess obotfärdighet när det gäller åtgärder för riktiga jobb. Regeringen hindrar lågutbildade ungdomar från att få riktiga jobb. Man varnar för att kunskapslyftet är alltför allmänt utformat och kan leda till besvikelse. Arbetsrätten måste reformeras. Arbetsrätten och arbetsmarknadspolitiken kritiseras på ett punktat sätt mycket precist. Min första fråga till finansministern är alltså om han kan kommentera den mycket allvarliga kritik som OECD riktar mot Sverige och hans eget fögderi.
Fru talman! Jag har kommenterat rapporten. Kommentarer har sänts i TV, i alla fall delar av de kommentarer jag gav. Jag står gärna till förfogande för fler massmedier, om de har intresse. Den rapport som finns har Carl B Hamilton läst på ett mycket selektivt sätt. Faktum är att det till mycket stora delar är positiva och berömmande ord som på ett avgörande sätt skiljer sig från de rapporter som producerades av OECD när Carl B Hamilton var statssekreterare i Finansdepartementet. Det är en påtaglig förändring i positiv riktning. Det påtalas den enorma satsning vi har gjort för att sanera statsfinanserna, få ned inflationen och få ned räntorna och därmed bädda för en god tillväxt under de kommande åren. Det finns synpunkter, också vissa kritiska synpunkter. Det är inte något ovanligt med det. Vi är överens om en hel del, men vi har skilda uppfattningar på vissa områden. När det t.ex. gäller utbildningsområdet har jag en helt annan uppfattning än den som framförs i rapporten. Jag vill erinra om den studie som nyligen har offentliggjorts, där man jämför över 20 länder och där det visar sig att svenska gymnasieelever ligger högst bland samtliga länder när det gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap.
Fru talman! Ett viktigt inslag i OECD-rapporten är, om jag koncentrerar mig på sysselsättningssidan, just att regeringen vidtar en mängd åtgärder med låg effektivitet, såsom ALU, API, 55-plus, generationsväxling och Kalmarmodeller, och att man efterfrågar åtgärder som faktiskt har effekt för att öka sysselsättningen. Sysselsättningen är lägre i dag än vad den var för ett år sedan. Den är lägre än den var när den här regeringen tillträdde. Ni kan inte skylla på den borgerliga regeringen efter tre och ett halvt år. Det är faktiskt inte att vara karl för sin hatt. Direktinvesteringarna, som Anders Sundström lyfte fram för någon vecka sedan, är större från Sverige än till Sverige. Nettot är alltså negativt, inte positivt som Anders Sundström gav intryck av. AMS budgetunderlag, som häromdagen lämnades in till regeringen, säger att sysselsättningen förra året minskade med 47 000 personer. Det är mot den bakgrunden jag efterfrågar en reaktion på OECD:s och min egen kritik av regeringen för dess obotfärdighet och brist på effektiva åtgärder för en bättre sysselsättning.
Fru talman! Carl B Hamilton lämnar återigen en oerhört selektiv och snedvriden bild. Det är ett faktum att under den socialdemokratiska regeringen har ungefär 100 000 jobb återskapats i den privata sektorn. 300 000 jobb. Vi har återvunnit 100 000. Det räcker inte, men det är ändå ett steg i rätt riktning. Vad som är positivt - det har kommit rapporter om det i dag - är att sysselsättningen nu ökar också i den offentliga sektorn. Inte minst inom hälso och sjukvård och inom undervisning är det stor efterfrågan på arbetskraft. Vi har sett en halvering av ungdomsarbetslösheten under det senaste året. Det finns en rad mycket positiva tendenser på arbetsmarknaden. Jag är inte nöjd med detta. Det räcker inte. Vi har högre ambitioner än så. Men det är ändå alldeles klart att utvecklingen nu går i positiv riktning. Vi kommer att bygga under detta genom vårpropositionen som vi lägger i mitten av april, och genom en rad olika åtgärder, för att ytterligare förstärka uppgången.
Tack, fru talman! Min fråga är riktad till Laila Antalet livstidsdömda har ökat under den senaste tioårsperioden. Dessutom är två kvinnor för närvarande dömda till livstidsstraff. Benådningspraxis har också förändrats över en tioårsperiod. Tendensen är längre tid innan benådningsavgörande sker samt längre strafftider. Tidigare blev i princip de livstidsdömdas straff fastställt till ca 15 år, och de släpptes efter halva tiden. Under 1990-talet har längden fördubblats och tiden som avtjänas är 15-20 år. Det som är anmärkningsvärt är att regeringen blir domstol. Regeringen blir det dömande organet. Motivet för avslaget ges inte. KU kan visserligen granska. Men annars är det regeringen som suveränt bestämmer detta. Jag anser att påföljdssystemet skall vara rättvist och förutsägbart, men nu är det ovisshet. Min fråga är: Vad är skälen till att de livstidsdömdas strafftid fördubblats under 1990-talet?
Fru talman! Sedan hösten 1994 har regeringen tidsbestämt fem livstidsstraff. Det har varit från 18 till 23 år. Det är onekligen en förlängning i förhållande till vad som skedde under 1980-talet. Bakgrunden till det är, som Kia Andreasson kanske kan föreställa sig, att det har skett förskjutningar i straffsystemet under senare år. Till skillnad från tidigare kan man i dag döma människor tidsbestämt upp till 18 år. Jag anser det naturligt att när man av nåd omvandlar ett otidsbestämt straff, som livstidsstraffet är, till ett tidsbestämt skall det inte understiga den tid som man kan bli dömd till i tidsbestämt straff. Det tror jag är den naturliga förklaringen till förändringen.
Fru talman! Kriminalvårdsstyrelsen anser att en utredning skall tillsättas för att undersöka om livstidsstraffet kan avskaffas och omvandlas till tidsbestämda straff. Kriminalvårdsstyrelsen menar i huvudsak att de dömdas vistelse på anstalt och kriminalvårdens utformning försvåras när straffets längd inte är bestämt. Målet för kriminalvården är ju också att förbättra livssituationen för de intagna när de väl kommer ut. Min andra fråga är: Avser justitieministern tillsätta en utredning med direktiv att undersöka om livstidsstraffen kan omvandlas till tidsbestämda straff?
Fru talman! Svaret på den frågan är nej. Jag anser att vi i vårt straffsystem behöver en yttersta straffpåföljd för de mycket allvarliga brott det här handlar om. Det är framför allt i samband med mycket grymma mord som frågan om livstidsstraff över huvud taget kommer upp. Jag anser att vi i vårt straffsystem behöver ett så strängt straff som livstidsstraffet är.
Tack, fru talman! Jag har en fråga till biträdande utrikesminister Pierre Schori. Jag vet att statsrådet gjorde ett ganska omfattande besök i Ryssland i förra veckan. Jag vill fråga om det besöket kan ge anledning att säga någonting om det framtida samarbetet mellan Sverige och Ryssland. Jag tänker i första hand på biståndssamarbetet som ju är omfattande med svenska mått mätt, men litet för Ryssland. Det är viktigt att pengarna används rätt.
Fru talman! Det finns inget viktigare för oss än att utvecklingen i Ryssland går i rätt riktning. Vi kan konstatera att de ekonomiska framstegen varit betydande, medan den sociala utvecklingen släpar efter drastiskt. Man kan säga att situationen på många sätt har försämrats socialt efter perestrojkan, vilket inte är bra. Det är därför oerhört viktigt att man från omvärldens sida ger ett stöd till framför allt den sociala och den ekonomiska utvecklingen. Därvid kommer också tonvikten i Sveriges framtida stöd att läggas i den proposition om samarbetet med Central och Östeuropa som kommer att läggas på riksdagens bord. President Jeltsin bad under sitt besök om hjälp med att utbilda 1 000 unga ryska företagare. Under mitt besök i förra veckan erbjöd vi oss från svensk sida att också utbilda 1 000 socialarbetare inom olika områden, och det välkomnades varmt i Ryssland.
Fru talman! Vårt biståndsarbete tar i mycket också sikte på att främja den demokratiska utvecklingen. Jag hoppas att det här inte är någon sorts kursändring.
Fru talman! Nej, inte alls. I detta ingår också ett betydande samarbete för att bygga upp en rättsstat med ett fungerande rättsväsende, ett samarbete med olika enskilda organisationer vad gäller mänskliga rättigheter och även ett uppbyggande av olika ombudsmannainstitutioner.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Under åren 1991-1994 minskade antalet anmälda brott med 9 %. Därefter återkom socialdemokraterna i regeringsställning, och antalet anmälda brott har sedan 1995 successivt ökat med 9 %. Människors oro och känsla av otrygghet inför risken att utsättas för våld och olika former av tillgrepp har ökat. Inte minst många äldre och gamla känner sig fångna i en rädsla för att knappt våga sig utanför bostaden. Färre poliser utbildas och är synliga ute på gator och på offentliga platser.
Fru talman! Det är en felaktig uppgift att det i dag är färre poliser ute på gator och torg. Detta är något som moderaterna ofta upprepar, men man glömmer då bort att vi faktiskt under de senaste åren har genomfört den största reformen inom polisen, nämligen närpolisreformen. Den innebär i praktiken att det är fler poliser som verkar ute bland medborgarna, ute i bostadsområdena och i citykärnorna. Det är också fler poliser ute på de tider när behovet av trygghet från polisnärvaro är som störst, ofta på helger och kvällar när nöjeslivet är som aktivast. Det har skett en stor förändring vad gäller polisens närvaro ute i samhället, och det är en viktig fråga för upplevelsen av trygghet. Antalet anmälda brott uppvisar mindre förändringar sedan stabiliseringen inträdde i slutet på 80 talet och i början av 90-talet. Jag tänker icke förebrå den borgerliga regeringen för att det under de borgerliga åren skedde en drastisk ökning av antalet anmälda våldsbrott. Jag anser inte att den borgerliga regeringen var ansvarig för det.
Fru talman! Nej, faktum är, som jag sade, att de anmälda brotten sjönk med 9 % under den borgerliga regeringsperioden 1991-1994. Fru talman! Enligt en färsk SIFO-undersökning i december förra året uppgav 74 % av poliserna att de inte ansåg sig kunna tillhandagå allmänheten med tillfredsställande service och hjälp. Vad poliskåren själv uppfattar om sitt arbete får väl också tala för sig självt. Det är nog så, fru talman, att rättsväsendet måste ges tillräckliga resurser och att de tillgängliga anslagna resurserna måste användas på ett bättre och effektivare sätt. Vi måste också anpassa vårt regelverk så att den gränsöverskridande brottsligheten kan bekämpas på ett effektivare sätt än vad som för närvarande är fallet. Jag efterlyser fortfarande åtgärder från regeringens sida.
Fru talman! Den minskning av antalet anmälda brott som började inträda för snart tio år sedan inleddes under den förra socialdemokratiska regeringen. Jag vill upprepa det. Den ökning som sedan skedde under de år när borgarna satt vid makten skedde beträffande våldsbrotten. Att jag säger detta beror bara på att jag vill ha ett slut på den typ av argumentering som Henrik Järrel här ägnar sig åt. Den är icke meningsfull och icke seriös. När det gäller polisens möjligheter att tillgodose medborgarnas behov av service och hjälp har inriktningen varit att säkerställa att polisens resurser går just till sådant som medborgarna i första hand kräver, nämligen ökad trygghet. På sina håll har det inneburit t.ex. att service när det gäller att få pass och tillstånd av olika slag har försämrats. Det är ett faktum. Jag anser att det är en riktig prioritering av polisens resurser att ägna sig åt att öka tryggheten i samhället. När det gäller regelverk för större effektivitet i bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten pågår det, som Henrik Järrel kanske vet, ett omfattande samarbete. Det enda avseende där jag har problem med riksdagen är just vid regeländringar som moderaterna motsätter sig. Jag uppfattar dock Henrik Järrels fråga på det viset att det motståndet fr.o.m. nu har upphört.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. I Gävleborgs län är vi väldigt angelägna om att snabbspårstrafiken Stockholm-Östersund via Bollnäs-Ljusdal skall bli verklighet. Banverket ser positivt på den här satsningen. Den finns med i stomnätsplanen till en kostnad av ca Dock kommer plötsligt chefen för SJ:s persontrafikdivision och säger: Vi tänker inte köra några snabbtåg på den här sträckan, kanske inte ens intercitytåg. Min fråga till ministern blir då: Skall statliga bolag och myndigheter motarbeta varandra på det här sättet, och vad tänker ministern göra för att lösa problematiken?
Fru talman! För det första: SJ är inget bolag utan ett affärsverk. För det andra: Snabbtågsutbyggnaden från Stockholm till Östersund är en fråga som är prioriterad för regeringen. Inom de närmaste veckorna eller t.o.m. dagarna kommer det ytterligare bevis på det. Det handlar inte bara om operatörernas ansvar och roll utan också om möjligheterna att köra tåg som kan gå tillräckligt fort i detta sammanhang.
Fru talman! Det får vi verkligen hoppas, för det är orimligt om Banverket inte vet om dess satsningar leder till en förändrad trafiksituation. Jag ser mycket allvarligt på sådana här uttalanden från chefen för SJ:s persontrafikdivision. Även SJ måste naturligtvis vara med i utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhälle som statsministern talar så varmt om. Det måste man visa konkret, och det här är ett väldigt viktigt steg i den utvecklingen. Jag hoppas att den här propositionen visar att det här blir verklighet. Jag förstår att det här handlar mer om Banverket än om SJ.
Fru talman! Snabbtågsutbyggnaden till Östersund är en viktig regionalpolitisk fråga, och vi återkommer, som sagt, ganska snart till den i en proposition.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Schori. Det gäller iranska medborgares möjligheter att få svenskt medborgarskap. Det ställs många krav från de iranska myndigheterna innan de tillåter en befrielse från det iranska medborgarskapet. Invandrarverket har i en skrivelse informerat regeringen om dessa svårigheter för ett och ett halvt år sedan. Redan 1986 togs också i den dåvarande Medborgarskapskommittén upp möjligheterna att kanske inte behöva vara så hård när det gäller befrielse från det iranska medborgarskapet. Jag undrar om statsrådet kommer att medverka till att lätta på kravet på befrielse från det iranska medborgarskapet genom att snarast behandla de två ärenden som Invandrarverket för ett och ett halvt år sedan lade på regeringens bord.
Fru talman! Det smärtar mig att säga att medborgarskapsfrågorna inte ligger på mitt bord utan låg på

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Wallström. Situationen i äldrevården är ju mycket bekymmersam. En 104-åring får inte plats på vårdhem, ockeravgifter tas ut i äldreomsorgen och vårdköerna växer. För att knyta an till den fråga som Chatrine Pålsson ställde har det varit en stor förväntan på att regeringen skall ange åtgärder. Det finns sedan lång tid tillbaka en regel som säger att propositioner som skall behandlas under vårriksdagen måste läggas fram före ett visst datum. Statsrådet säger nu: Vi har kommit på att propositionen måste vara ordentligt beredd. Är inte det en departementschefs uppgift att planera arbetet så att förslagen kan läggas fram i laga tid? Är det inte bara en bortförklaring? Är det inte så att motstånd från Finansdepartementet är det verkliga motivet för förseningen?

Fru talman! Mandatperioden är ju förlängd till fyra år. Det är ett oerhört misslyckande att efter fyra år till valet inte kunnat få detta behandlat i riksdagen. Nu sägs det i valdebatten att jag kommer att ha svårigheter att övertyga moderaterna om en social politik. Men är inte sanningen den att det nuvarande Socialdepartementet har oerhört svårt att övertyga Finansdepartementet om de grepp som krävs för att äntligen få ordning på äldreomsorgen här i landet?
Fru talman! Jag kan lugna Lars Leijonborg med att på detta område likaväl som på många andra kommer förslag från regeringens sida. Bakom de förslagen kommer både socialministern och finansministern att stå. Lars Leijonborg skall inte förringa den roll som en finansminister skall spela. Har man inte en fungerande finansminister blir det som det var när Anne Wibble skötte rikets affärer. Vi har alla sett resultatet och har haft stor möda att städa upp efter detta. Men vi har nu ändå kommit så långt att vi bl.a. successivt har kunnat tillskjuta 16 miljarder nya kronor som går till de prioriterade områdena: vården, skolan och omsorgen.
Fru talman! De pengarna är ännu inte utbetalade. Finansministern räknar med en del pengar som eventuellt kommer att komma under kommande år. Sanningen är den att under den förra mandatperioden hade vi en regering, tack vare Folkpartiets medverkan, som verkligen satsade på de sociala frågorna. Nu har problemen i den sociala sektorn bara växt. Ett motiv är att Socialdepartementet uppenbarligen väger för lätt i regeringen. Jag kan inte dra någon annan slutsats.